Fru talman! Jag vill, kommunikationsministern, kommentera detta att det skall bli en omläggning från investeringsbudgeten till drift och underhåll. Om jag är rätt underrättad och minns rätt gagnar det föga de vägar, vare sig i Dalsland eller i Norrland, som har dålig bärighet. Det går inte på drifts och underhållsanslaget. Det krävs någon form av investeringar för det.

Jag har en känsla av att det är alldeles för lätt. Om man sedan sneglar på Kommunikationskommitténs förslag tror jag att både Dalsland och norra Norrland kan se sig i stjärnorna efter några nyinvesteringar på vägsidan. Det är ju främst förbehållet de stora vägarna och vägarna runt storstäderna. Om man tar hänsyn till miljö och tillgänglighet och ger dessa faktorer tyngst vikt förstår jag att det blir på det viset. Men jag undrar om det är vettigt för Sverige och Sveriges ekonomi att de får väga tyngre än näringslivets behov. Det är ändå intäkterna från näringslivet vi skall leva på.
Fru talman! Jag är väl medveten om att det är extra bekymmersamt med djup tjäle i år, eftersom det inte har varit så mycket snö men oerhört kallt under en lång tid. Det kommer att drabba Sverige söder om Dalälven på ett sätt som inte har varit så vanligt, åtminstone inte sedan 1986. Det är inte något som vi inte är medvetna om. Samtidigt bestämmer inte vi här i riksdagen - eller i regeringen, beroende på vem som talar - om att flytta över fördelning från en region till en annan. Det gör man på Vägverket. När det gällde översvämningarna förra våren gav vi Vägverket möjlighet att flytta pengar mellan sina olika konton för att klara översvämningsproblemen och de reparationer man behövde göra. Det är alltså Vägverket som har möjlighet att göra det. Vi kan inte, och vi skall inte, jobba på den nivån här i riksdagen. Nils-Erik Söderqvist frågade om jag kan vara så optimistisk att jag säger att vi skall utveckla detta för Dalsland. Ja, jag är optimistisk när det gäller att öka möjligheterna i underhållet, men det vore fel av mig att säga att detta skall göras i Dalsland. Denna fördelning måste och skall göras av Vägverket. Att bärighetsanslaget hör till nyinvesteringarna är riktigt, Ulla Löfgren, men om det kommande riksdagsbeslutet skulle omfatta också bärighet som reinvesteringar kan det självklart vara på det sättet. Det är ju en fråga om hur man formulerar sig i ett kommande beslut. Riksdagen kan ju ha synpunkter på den delen. Vad gäller de överväganden som kommer i Kommunikationskommitténs första delbetänkande kommer jag inte att kommentera någonting av det förrän jag har sett det delbetänkandet.
Fru talman! Det är riktigt, som kommunikationsministern sade, att bärigheten får betraktas som en reinvestering. Vi har i Dalsland inga krav på att vi skall få en beläggning av våra grusvägar. Vi accepterar mycket väl att åka på grusvägar i detta fantastiska landskap, men det skall vara bra grusvägar. Det skall vara grusvägar som det går att åka på, så att det inte är lervälling man åker i. Jag måste efter den här debatten konstatera dels att kommunikationsministern väl känner till situationen, vilket är en förutsättning för att vi skall komma rätt i den här frågan, dels att det finns en vilja att höja anslaget för att vi skall komma till rätta med våra bekymmer. Därför tolkar jag kommunikationsministern positivt, och jag ser framför mig en budget för 1997 som innebär en betydande ökning av anslaget så att vi kan klara uppgiften. Slutligen vill jag tacka kommunikationsministern för den här interpellationsdebatten.

Fru talman! Kia Andreasson har frågat mig om jag med anledning av Göteborgsöverenskommelsen avser att vidta åtgärder så att: 1. En ekonomisk konsekvensbedömning av överenskommelsen kommer till stånd. 2. En heltäckande miljökonsekvensbeskrivning på systemnivå kommer till stånd. 3. Överenskommelsen omprövas, om det visar sig befogat. I förhandlingarna om innehållet i Göteborgsöverenskommelsen har de ekonomiska konsekvenserna ingått som en viktig del. Göteborgsöverenskommelsens vägprojekt prövas enligt gällande regler och lagstiftning, vilket innebär att varje projekts miljökonsekvenser och ekonomiska konsekvenser prövas på sedvanligt sätt. Kia Andreasson är inte ensam om att fråga efter en mer utvecklad miljökonsekvensbeskrivning på systemnivå; det gör de flesta företrädare inom ämnesområdet. Det saknas för närvarande metoder för sådana beskrivningar, och därför är en metodutveckling en prioriterad uppgift för berörda verk och myndigheter. Den miljökonsekvensanalys som genomförts är det bästa som går att genomföra för närvarande. Den liknar därtill i allt väsentligt den analys som genomförts i Stockholm avseende Dennisöverenskommelsen. Det är självklart att projekt som inte klarar den ekonomiska prövningen respektive miljöprövningen inte skall genomföras, och därmed blir varje projekt prövat. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att överenskommelsen har träffats mellan flera parter. Staten kan därför inte ensidigt ompröva överenskommelsen.
Fru talman! Jag tackar Ines Uusmann för svaret. Göteborgsöverenskommelsen är en stor satsning, 9 miljarder, varav 7,2 miljarder skall satsas på vägar: och också en tunnel under vägar. Det är stora projekt för att trafiken skall få större utrymme och flyta fritt. Det skall underlätta för bilismen. Samtidigt står det i överenskommelsen att målet är bättre miljö - och det vill jag lägga huvudvikten vid i mitt första inlägg - bättre tillgänglighet och förbättrade möjligheter till regional utveckling. Men den här överenskommelsen är motsägelsefull i många stycken. Hur är det med bättre miljö? Ökad trafik, som nya vägar ju bidrar till, skall betalas av bilismen. Det finns nämligen förslag om biltullar. Det skall bli bättre miljö i innerstaden. Men om det blir mindre bilism i innerstaden betalas inte vägarna. Det är det första motsägelsefulla draget i denna överenskommelse. Enligt prognoser kan man uppnå minus 12 %, alltså 12 % minskning av trafiken, i innerstaden. Men det är bara en prognos. De som ändå betalar dyra biltullar kör mer, och det blir mer utsläpp. Människorna är sådana att när de väl betalat vill de få valuta för pengarna. Människor väljer även omvägar och perifera inköpsställen, stormarknader som ligger utanför staden. De kommer att köra ännu mer. Dessutom kan det leda till utflyttning av centrumboende. Om man jobbar i en angränsande kommun blir det dyrt. Lika gäller för företagare och affärer. Miljövinsten blir inte så stor med denna skiss. Problemet i Göteborg är att pendlare utifrån förorterna vill köra in till stan. Hur löser vi detta bäst? Inte genom att underlätta för bilkörandet utan genom att planera det så att människor kan ställa bilen och åka kollektivt. Då behövs inga nya stora vägar. Kommunikationsministern säger i svaret att en miljöprövning gjorts och godkänts. Men i den nuvarande miljökonsekvensbeskrivningen anges att Göteborgsöverenskommelsen inte märkbart förmår minska de samlade utsläppen. När det gäller luftföroreningar och buller från trafiken i regionen blir det ingen minskning enligt konsekvensbeskrivningen. Om man vill uppnå målen måste fordonskraven skärpas. Men för närvarande finns ingenting som tyder på att miljömålen kan uppnås med enbart tekniska åtgärder. Vidare sägs i konsekvensbeskrivningen att trafiksystemet som helhet bör byggas upp så att miljömålen tillgodoses. Däremot påpekar man att en påtaglig påverkan på stads och landskapsbilden kommer att ske, likaså ingrepp i viktiga friluftsområden och andra skyddsvärda områden. De begränsade förbättringarna i vissa centrala delar och utefter vissa vägar uppväger inte dessa ingrepp. Alltså bör en fördjupad analys genomföras enligt Naturvårdsverket. Långsiktighet erfordas från miljösynpunkt. Den nuvarande miljökonsekvensbeskrivningen ger inga svar på hur olika handlingsalternativ kan tillgodose de långsiktiga miljömålen för ett hållbart transportsystem. Det finns ingen analys av vad som fordras för att klara miljömålen i ett 25-30 års perspektiv och hur långt de föreslagna satsningarna räcker. Miljökonsekvensbeskrivningen ger ingen uppfattning av trafikens miljöpåverkan i Göterborgsregionen i framtiden. Alltså är det helt klart att trafiksatsningarna i sig inte leder till bättre miljö. Motsägelsefullt är också att man gör så här stora investeringar samtidigt som miljöminister Anna Lindh, regeringskollegan, säger att trafiken är vårt största enskilda miljöproblem. Därför har man föreslagit att höja bensinskatten kraftigt. Flera planerade motorvägsbyggen skall stoppas. Anna Lindh säger också att utsläppen är farliga och bidrar till växthuseffekten. Det har vi väl alla förstått vid det här laget. Naturvårdsverket kom med en rapport där man säger att koldioxidutsläppen ökar igen. I regeringens egen skivelse om miljön sägs också att det är så och att någonting måste göras. Det finns andra som säger samma sak, t.ex. World Watch Institute. I Agenda 21 har vi helt andra mål för att kunna komma till rätta med miljöproblemen. Därför är det så konstigt att detta projekt över huvud taget kom till stånd. Jag undrar om kommunikationsministern inte kunde ta tillfället i akt nu när partier i Göteborg har backat ut och slänga hela förslaget i papperskorgen och komma med ett bättre alternativ. Jag skall återkomma till det alternativet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att Naturvårdsverkets remissvar, som dock är ett av de 40-50 olika remissvar som lämnades om Göteborgsöverenskommelsen, var kritiskt. Man sade att dessa infrastruktursatsningar inte märkbart skulle minska utsläppen av luftföroreningar och buller från trafiken i regionen. Jag vill till Kia Andreasson säga att möjligheterna att på regional nivå minska de totala utsläppen är väldigt små, om man nu skall göra detta på systemnivå. Detta är mycket av en nationell trafik och miljöpolitisk fråga. Det är ju det som är grunden till den utredning - Kommunikationskommittén - som nu arbetar och som jag har väldigt stora förväntningar på. Kommunikationskommittén skall göra en total översyn av landets trafikpolitik. Detta kommer alltså att leda till ett nytt beslut som riksdagen får ta ställning till under våren 1998. Därför finns det anledning att diskutera detta då. Göteborgsöverenskommelsen kom ju inte enbart till med syftet att utsläppen skulle minska över hela regionen. Den kom till därför att den skulle förbättra regionens miljösituation, men också för att den skulle öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för utveckling i regionen. Det ingick alltså i uppdraget. Den miljökonsekvensanalys som genomfördes visar att överenskommelsen leder till en förbättrad miljösituation generellt sett. Det totala trafikarbetet i Göteborgsregionen kommer endast marginellt att påverkas av denna överenskommelse. Därför kommer också den totala utsläppssituationen att påverkas ganska marginellt. De stora vinsterna ligger i de lokala förbättringarna som åstadkommes genom byggandet av bl.a. tunnlar och bullerskydd, vilket också skrivs i remissyttrandet. Trots de synpunkter som man kan ha på ett avgiftssystem ger det ändå möjligheter att reglera trafikmängderna. Framför allt handlar det då om Göteborgs innerstad där trafiken kan regleras.
Fru talman! Jag tycker att det hela är motsägelsefullt av de anledningarna som jag tidigare nämnde. Den infrastruktur som byggs i dag och som vi förhoppningsvis har chans att ändra - dvs. att inte fullfölja denna överenskommelse som den är skisserad - har betydelse för en lång period framöver. Överenskommelsen stämmer ju inte med andra direktiv som regeringen har utfärdat. I direktiven även till den kommitté som skall utarbeta ett hållbart kommunikationssystem står det: "Ett regionalt transportsystem skall vara en integrerad del av det totala miljöanpassade transportsystemet samt ekonomiskt och socialt hållbart." Men det är inte Göteborgsöverenskommelsen. Och ekonomiskt så har det ju redan pajat ihop. När det gäller zonindelningarna och tunnlarna har en del partier backat ur. Nu finns det ingen ekonomisk grund för överenskommelsen. Hur skall kommunikationsministern lösa detta? Chansen är ju nu att man tänker om. Miljöpartiet har förespråkat en centrumtunnel, för det är ju där som det stora problemet finns med alla människor som vill in till stan. Sedan bör man på nationell nivå bygga ut järnvägsspåren så att frakter kan ske där i större utsträckning. Det vore lönande för miljön. Den centrumtunnel som vi i Miljöpartiet talar om har Stadsbyggnadskontoret gjort en förstudie om. Till skillnad mot olika vägprojekt skulle denna tunnel kraftigt bidra till måluppfyllelserna i Göteborgsöverenskommelsen. Kostnaden skulle uppgå till ca 2,7 Utbyggnad av en tunnel under den centrala staden skulle göra det möjligt att sammanbinda västra stambanan med Bergslagsbanan samt Bohusbanan med Västkustbanan och Boråsbanan. Avsikten med tunnelutbyggnaden är framför allt att man skall göra det möjligt att dels erbjuda direktresor med pendeltåg till flera områden i centrala Göteborg, dels upprätta rationellare trafikering med möjlig sammankoppling av olika pendeltågslinjer. Detta skulle gagna Göteborgsområdet. Men några ytterligare alternativ har aldrig utretts. Därför vill jag fråga kommunikationsministern: Avser kommunikationsministern att tänka i de banor som man borde göra enligt direktivet, Naturvårdsverket och Riksrevisionsverket? Eller ligger den gamla överenskommelsen nu fast trots att det ekonomiska systemet har fallit? Jag skulle gärna vilja ha svar på dessa frågor.
Fru talman!

Dessa utbetalningar och upplåningar kan enligt riksdagsbeslutet göras bara om alla regionens kommuner godkänner överenskommelsen. Det är alldeles riktigt att det i Göteborgs kommun just nu pågår diskussioner om avgiftssystemet med anledning av att det är remisstid när det gäller Vägtullsutredningen. Folkpartiet och Moderata samlingspartiet i regionen har sagt att man inte stöder det modifierade förslaget till vägtullsfinasiering. Vad vi då kan göra är att stoppa de aktuella starterna för vägprojekt. Hittills har man tagit upp 260 miljoner kronor i lån. Vi kan alltså - precis som det har gjorts i Stockholmsområdet - stoppa nystarterna och utbetalningar av bidrag också till kollektivtrafikinvesteringar. På det sättet kan vi finansiera de 260 miljoner kronorna som redan så att säga ligger i lånebadkaret. Om överenskommelsen på lång sikt inte kommer att fungera eller inte är giltig - dvs. om kommunerna enar sig om att man inte vill ha vägtullsfinansiering - då måste naturligtvis hela överenskommelsen omprövas. Men det vore ett helt annat läge, och då måste regeringen återkomma till riksdagen om hur man skall använda de pengar som redan är avsatta till Göteborgsöverenskommelsen. Men det blir ett nytt ärende.
Fru talman! Jag hoppas att det blir ett nytt ärende ur alla aspekter, inte bara ur den aspekten. Det verkar som att politikerna i Göteborg blev så charmerade över detta erbjudande att de inte riktigt tänkte efter och insåg att de var de själva som till sist och syvende skulle betala kostnaderna. Det lät så väldigt fördelaktigt. Men faktum är att det skulle fördubbla Göteborgs nettoskuld. Lånet går ju över Vägverkets budget. Men Göteborg skall ju betala amorteringar i över 20 år. Göteborgs budget i dag är inte så väldigt bra. Antagligen skulle det här lånet orsaka stora besvär i framtiden. Så här stora investeringar skall betalas av oss alla. Vi måste också tänka på våra barns framtid. Även Tomas Sterner, professor på Handelshögskolan, tycker att detta ett tanklöst slöseri med pengar och att Göteborgsöverenskommelsen inte har genomgått den sedvanliga samhällsekonomiska analysen av kostnader och nytta. Det fanns en tid då nationalekonomer ansåg att vägprojekt satte fart på hjulen. Det är en gammal socialdemokratisk tes att det skulle göras i lågkonjunkturer. Men det är i dag inte "inne" bland ekonomer. De säger att det är ett stort slöseri och aldrig bra för ekonomin. Offentlig verksamhet måste nagelfaras noga. Däremot behövs det många satsningar för bättre miljö, speciellt när det gäller trafiken. Mycket mer är det inte att säga om detta. Jag hoppas än en gång att både den ekonomiska aspekten och miljöaspekten kommer att prövas noga. Det är en styrka om man kan bekänna att det inte var en bra grej och säga: Vi har insett detta, och vi ändrar det medan tid är. Det är en styrka. Den styrkan hoppas jag att kommunikationsministern har så att hon kan styra åt det hållet.
Fru talman! Det är inte så intressant vilken styrka jag har, eftersom det inte enbart är jag som håller i det här ärendet. Detta är en uppgörelse mellan flera parter i regionen där statens roll är att se till att finansieringen hålls ihop. Vi skall ha oerhört stor respekt för de parter som ingått uppgörelsen i regionen. Jag menar att deras uppriktiga mål har varit och är att man skall lösa ett stort antal problem i Göteborgsregionen som handlar om trafiken och miljön. Man skall komma ihåg att detta är ett nytt projekt. Resten handlar om städning i samband med befintliga leder och den befintliga trafikapparaten. För att det inte skall uppstå några funderingar när det gäller finansieringen vill jag göra klart att det är Riksgälden som lånar, Vägverket som ansvarar för lånet och staten som garanterar lånet. Det är inte Göteborgs kommun som råkar ut för bristande likviditet

Fru talman! Olle Lindström har frågat mig dels om jag är beredd att genomföra en bolagisering av Vägverkets produktionsdivision, dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa konkurrensneutralitet vad avser transporttjänster. Bakgrunden till frågan är att Vägverket respektive På Olle Lindströms första fråga är mitt svar att jag inte har för avsikt att nu vidta några åtgärder för att genomföra en bolagisering av Vägverkets produktionsdivision. Skälen härför framgår av den proposition som regeringen förelade riksdagen i höstas. Riksdagen beslutade också med anledning av propositionen att upphäva sitt tidigare beslut att bolagisera produktionsdivisionen. Med anledning av riksdagens beslut om att upphäva sitt tidigare beslut att bolagisera Vägverkets produktionsdivision har regeringen nyligen beslutat om föreskrifter för Vägverkets produktionsverksamhet. Regeringen föreskriver bl.a. att uppdrag åt utomstående skall redovisas särskilt från uppdrag i egen regi. Dessutom skall egenregiverksamheten redovisas särskilt från Vägverkets verksamhet i övrigt. Vägverket skall också beakta vad som gäller enligt konkurrensrätten och i tillämpliga fall också enligt upphandlingsrätten. Genom de av regeringen beslutade föreskrifterna har möjligheten till underprissättning och konkurrenssnedvridande prissättning begränsats. Därmed har en del av vad Underprissättningsutredningen föreslår i betänkandet Konkurrens i balans, SOU:105, redan beaktats. Jag är därför inte oroad över att Vägverkets produktion lämnar anbud och utför uppdrag åt utomstående. Min uppfattning är att Posten Lättgods verkar på en marknad i konkurrens och att det är jämlika förutsättningar mellan olika transportföretag. Något intresse att bedriva olönsam frakttrafik, för t.ex. Bodens kommun, ryms inte inom ramen för bolagets verksamhet. Jag kan i övrigt inte kommentera prissättningen i ett enskilt fall i ett avtal mellan Vägverket respektive Posten Lättgods och Bodens kommun. I tillämpliga fall kan sådana frågor prövas enligt konkurrenslagen och/eller enligt lagen om offentlig upphandling. Mot bakgrund av de frågor som Olle Lindström ställt finner jag således inte skäl att nu vidta några särskilda åtgärder. Jag kommer dock att följa utvecklingen för Vägverkets produktionsverksamhet liksom för andra verksamhetsgrenar inom departementets ansvarsområde där offentlig näringsverksamhet utövas i konkurrens med enskild näringsverksamhet.
Fru talman! Artigheten kräver att jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation, även om jag inte är nöjd med svaret. Däremot är jag mycket tacksam och nöjd över att få interpellationssvaret i så god tid som det nu har blivit vid två tillfällen när jag ställt en interpellation till kommunikationsministern. Min principiella uppfattning är, att staten endast i undantagsfall skall äga och driva företag. Anledningen är enligt min uppfattning att staten aldrig kan utöva ägaransvaret lika aktivt som den enskilde ägaren kan. Än värre är när skattefinansierade statliga verk genom underprissättning konkurrerar ut privata företag på den s.k. öppna marknaden. Det var ju för att undvika detta uppenbara problem som den borgerliga regeringen ville bolagisera Vägverkets produktionsdivision Tyvärr hade inte den socialdemokratiska regeringen kraft och mod att fullfölja detta och upphävde därmed beslutet. Jag beklagar att statsrådet inte på något sätt tar till sig de exempel jag visat på och vill göra något åt detta. Statsrådet säger att Vägverket skall särredovisa uppdrag åt utomstående från uppdrag i egen regi. En av mina följdfrågor blir då: Hur skall detta kunna kontrolleras och kunna styras? Enligt min mening är det utopiskt. Vidare säger statsrådet att regeringens föreskrifter begränsar möjligheten till underprissättning och konkurrenssnedvridning. Även om så skulle vara fallet räcker det inte med begränsning. Delar inte statsrådet Konkurrensverkets uppfattning att konkurrenssnedvridning inte får förekomma - särskilt när det sker med skattemedel? När nu Vägverket Produktion Norr i Luleå tagit en plogningsentreprenad åt Bodens kommun till klart underpris visar det att regeringens föreskrifter inte efterföljs. När det gäller Vägverkets funktionsupphandlingar har det funnit olika uppgifter om hur det har fungerat. Till skillnad från statsrådet är jag mycket oroad över att Vägverket Produktion lämnar anbud och utför uppdrag åt utomstående. Det är ingen tvekan om att skattemedel utgör regleringspost för den underprissättning som nu sker och därmed slår ut många privata företag. Min oro delas av tusentals företag runt om i landet. Branschorganisationer och även Konkurrensverket är medvetna om problemet. Om nu inte statsrådet och regeringen är beredda att likställa Vägverkets produktion med andra företag genom bolagsbildning, vad skall då statsrådet göra för att förhindra den konkurrenssnedvridning som nu sker? När det gäller Posten Lättgods - i dagligt tal kallat Poståkeriet - säger statsrådet att det verkar på en marknad i konkurrens och att något intresse att bedriva olönsam frakttrafik inte ryms inom ramen för bolagets verksamhet. Det borde givetvis vara så, men verkligheten visar på något annat. När Posten Lättgods startade 1990 framgick det av dess affärsidé att det skulle arbeta sig in på den riktiga transportmarknaden. Detta steg visade sig vara förödande, inte bara för Posten Lättgods och skattebetalarna utan även för marknaden i sin helhet. Under de första fem åren redovisade Posten Lättgods underskott med ca 2 miljarder kronor. En beräkning som gjordes för år 1993 visade att varje försändelse subventionerades med ca 16 kr. Förlusten det året var en tredjedel av den totala omsättningen. Lättgods: "Postens Lättgods tror sig kring 1996 ha uppnått det kunnande om marknad och produktion som gör att verksamheten kan blomstra." Nu skriver vi 1996 och fortfarande förekommer underprissättning och osund konkurrens. Det visar bl.a. det exempel som jag har tagit upp i min interpellation. Jag noterade att statsrådet kommer att följa utvecklingen inom sitt departements ansvarsområde, där offentlig näringslivsverksamhet utövas i konkurrens med enskild näringsverksamhet. Dess värre tror jag inte att detta räcker. Offentlig näringsverksamhet måste, om den över huvud taget skall tillåtas, arbeta på samma villkor som enskild näringsverksamhet. Därför är bolagsbildningen nödvändig. Sverige behöver ett bättre företagsklimat med fler nya, små och medelstora företag, som ger nya arbetstillfällen. Vi har inte råd att tillåta skattefinansierad verksamhet slå ut enskilda företag.
Fru talman! Vem är tacksam för den bolagisering som inte blev av? Ingen av dem vid väg och trafikdivisionen som jag hittills har talat med och definitivt ingen vid produktionsdivisionen. Så vem är glad och tacksam? Att konkurrenterna inte gillar detta är ju alldeles självklart. Men när inte ens de som har blivit räddade från denna bolagsbildning är nöjda, börjar man ju fundera. En del av deras missnöje beror på att man av konkurrensskäl inte vill ha en myndighetsstämpel. Även statsrådet måste väl medge att detta är ett dilemma. Det allra främsta skälet till missnöjet är nog kanske ändå att de tycker att deras trovärdighet undergrävts. De var ju mycket glada och stolta över att de ändå hade lyckats så väl med omstruktureringen. De tyckte att det var ganska roligt att divisionen skulle bli bolagiserad och fullt konkurrensutsatt. Därmed skulle de få jobba på samma villkor som de privata konkurrenterna. Nu kan man knappast tala om konkurrens på samma villkor. Jag vet inte vem som förlorar mest på detta. Alla förlorar. Hela branschen, regeringen, riksdagen och staten förlorar på det, eftersom trovärdigheten för Vägverket undergrävs. Om produktionsdivisionen hade varit bolagiserad och fullt konkurrensutsatt, hade det aldrig behövt ifrågasättas om Vägverket dumpat priset eller inte i det aktuella fall som Olle Lindström tar upp. Då hade en eventuell marginalprissättning möjligtvis diskuterats bland konkurrenterna. Men ingen hade behövt ifrågasätta den, eftersom Aktiebolaget Vägverkets produktionsdivision hade varit ett slutet kärl. Det finns entreprenader som i vissa fall har upphandlats i konkurrens och som i andra fall har tillfallit produktionsdidivisionen utan konkurrens. Det finns anledning att misstänka ett läckage någonstans. Man blir än mer upprörd över den stoppade konkurrensupphandlingen som drevs igenom förra sommaren, då Vägverket tecknade ett treårskontrakt som gör att bolagiseringen inte blir möjlig förrän tidigast efter tre år. Det gläder mig att statsrådet följer verksamheten. Jag hoppas att kommunikationsministern är lyhörd. Vägverket som myndighet verkligen tillåtas att konkurrera på marknaden? Borde man inte i nuvarande läge för trovärdighetens skull över huvud taget stoppa anbudsgivning utanför den egna verksamheten?
Fru talman! Jag tror inte att det är en överdrift att säga att det råder en ganska betydande ideologisk åsiktsskillnad mellan interpellanten och regeringen i denna fråga. Staten kan aldrig vara en lika aktiv ägare, säger Olle Lindström. Det beror väldigt mycket på om staten vill utöva ett aktivt ägarskap eller inte. Vi har från mitt departements sida sagt att vi, till skillnad från den tidigare regeringen, vill vara bra, starka och aktiva ägare när det gäller de bolag och verk som ligger under vår domvärjo. Det är vårt ansvar gentemot dem som arbetar i dessa företag men också ett ansvar gentemot deras kunder. Generellt sett är det medborgarna som är kunderna. Olle Lindström talar väldigt mycket om vikten av att bolagisera. Jag tror att vad Olle Lindström egentligen menar är att man skall privatisera, därför att Posten Lättgods är just bolagiserat och ändå är det inte tillräckligt. Säg som det är, Olle Lindström, att det handlar om en privatisering, så att vi åtminstone kan tala i riktiga termer. Det är klart att det går alldeles utmärkt att särredovisa den konkurrensutsatta verksamheten. Det är en bokföringsfråga. Det är precis de krav som vi ställer på produktionsdivisionen som nu tar in anbud i konkurrens. De anklagelser som Olle Lindström här riktar beträffande Bodens kommun är oerhört allvarliga. Om det finns något belägg för anklagelserna, så är jag den första att säga att detta bör prövas enligt den lagstiftning som finns. Det finns ingen anledning att chikanera vare sig Posten Lättgods eller Vägverket, om det inte finns belägg för anklagelserna. Men om det gör det, är det en fråga som omfattas av den lagstiftning som vi har.
Fru talman! Statsrådet säger att det råder en ideologisk skillnad mellan oss, vilket det givetvis gör. Men denna fråga är ju inte ideologisk så till vida att företag drabbas som inte kan hävda sig på samma sätt som ett statligt verk som både driver skattefinansierad verksamhet och konkurrerar på den öppna marknaden. När det gäller den ideologiska skillnaden i fråga om ägandet är det självfallet så, som statsrådet säger, att den nya regeringen gärna vill vara aktiv ägare. Men det är ju inte så alldeles lätt att vara det som det är för den privata ägaren som jobbar i verksamheten dagligen. Men den frågan kan vi lämna. Den viktiga frågan nu är faktiskt det som händer på marknaden. Om Vägverkets produktionsdivision hade bolagiserats, skulle inte problemet ha varit så stort. Då hade man haft möjlighet att följa utvecklingen på ett annat sätt än nu. När det gäller särredovisning kan jag förklara att Vägverkets skattefinansierade verksamhet bedrivs precis i närheten av de områden som den privata marknaden nu har tagit. Jag tror inte att det är så lätt att göra särredovisningar som statsrådet vill göra gällande. Visserligen är det en administrativ fråga, men det är inte så lätt att särredovisa som här framförs. När det gäller Bodens kommun är det helt klart att plogningsentreprenadens anbud ligger 35-37 % lägre än de tre övriga anbudsgivarnas och nästan 30 % lägre än den tidigare entreprenörens. Med detta vill jag påvisa att det är fråga om en klar underprissättning. Jag är också övertygad om att frågan kommer att prövas. Men det är viktigt att statsrådet och regeringen engagerar sig i frågan. Det är också därför jag vill ta upp frågan till debatt. Jag har också varit i kontakt med Konkurrensverket i denna fråga. Man är klar över problemet men säger att man har svårigheter med påföljder. Därför har man begärt att få konkurrenslagen mer kraftfull. Många företagare i landet känner oro. I Bodenexemplet är det småföretagare med elva fordon som skall konkurrera. De klarar det inte. De kommer att slås ut.
Fru talman! Särredovisning låter väldigt fint, kommunikationsministern. Men då har man inte satt sig in i verkligheten. Låt oss ta plogningsentreprenader och det statliga Vägverket som ett bra exempel. Man lämnar anbud om att sköta plogningen hos en samfällighetsförening, samtidigt som man sköter plogningen för det statliga Vägverket. Det är samma bil som körs. Chauffören jobbar en liten sväng extra på detta vis. Man kan tänka sig hur det blir med den särredovisningen. Jag kan i alla fall livligt föreställa mig det. Det finns säkert andra exempel. Just på drifts och underhållssidan är det inte så väldigt lätt. Om man far och hämtar ett gruslass för att sanda sandar man ju alltihop på en gång - även den del som är upphandlad i konkurrens och där man har en annan beställare än Vägverket. Jag förstår uppriktigt sagt inte, fru statsråd, vad detta har med ansvaret mot kunderna att göra. Det förstod jag heller aldrig när jag läste propositionen. På vilket sätt skulle de trafikpolitiska målen - det är väl ansvaret mot kunderna - omkullkastas om man hade fortsatt med konkurrensutsättningen och bolagiseringen? Jag vill ha svar på den fråga jag ställde. Kommer statsrådet att överväga att sätta stopp för att Vägverket lämnar anbud till den marknad som ligger utanför Vägverket?
Fru talman! Ansvaret för kunderna är ansvaret för medborgarna. Det handlar om trafiksäkerhet. Det handlar om väghållning. Det är inte meningen att Vägverket skall bli entreprenör när det gäller att bygga dagis eller driva den typen av verksamhet, utan det handlar om väghållning och om områden som hänger ihop med det som det statliga Vägverket sysslar med till vardags. Ändå är det självklart viktigt att det skall finnas en konkurrensneutralitet. Av den anledningen har vi varit oerhört noga med att tala om att Vägverkets produktionsverksamhet i egenregi skall bedrivas utan subventioner från Vägverket i övrigt. Inga statliga skattepengar kommer att läggas på detta. Det är självklart att Bodens kommuns innevånare kan tjäna en del kommunala skattepengar på att de får ett ganska bra och billigt underhåll. Det är inte en fråga som vi här i riksdagen kan ta ställning till. När Vägverket skall lägga anbud på områden som inte ingår i det statliga vägnätet, t.ex. Bodens kommun, har man också ett avkastningskrav på sig, precis på samma sätt som en privat firma bör ha för att klara sina krav på soliditet. Det är faktiskt det som det handlar om när vi pratar om att den vanliga konkurrensrätten skall gälla. Jag tror som sagt att detta mer handlar om ideolgi än omtanke om Bodens skattebetalare.
Fru talman! Nej, det handlar inte alls om ideologi när det gäller den delen. Jag är medveten om att Bodens kommuns skattebetalare får något lägre kostnader, men det handlar faktiskt om att inte snedvrida konkurrensen och slå ut privata företag som funnits under många år. Det har nu gått ut föreskrifter till Vägverket. Det är bra, men det räcker tydligen inte. Jag har väldigt svårt att förstå varför man inte kunde ta steget fullt ut och bolagisera Vägverkets produktion. Då hade man ju sluppit detta. Nu debatteras frågan i hela landet. Åkerinäringens branschorganisation och företag är väldigt oroliga. Man vet att det inte finns jobb för anläggningsbilarna vintertid på många ställen och att vinterväghållning behövs. Nu kommer många av dem att få lämna in. Det är problemet. Statsrådet säger att Vägverkets produktion också skall ha ett avkastningskrav. Jag ställer mig väldigt tvivlande till hur det skulle se ut. Man behöver bara ta det exempel som vi har tagit upp här. Det är fullständigt omöjligt. Det kan i och för sig prövas rättsligt, men jag vill ändå säga att det är märkligt att kommunikationsministern inte kan inse att det är ett problem som man behöver åtgärda kraftfullare än genom att bara hänvisa till föreskrifter.

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag avser att vidta någon översyn av nu gällande regler om Posten AB:s skyldigheter att hålla en god service. Jag har vid flera tillfällen påpekat att en väl fungerande post och kassaservice är av stor betydelse för både företag och enskilda personer. Posten AB har i ett avtal med staten förbundit sig att t.o.m. den 31 december 1996 upprätthålla en i hela landet väl fungerande post och kassaservice. Detta är självklart en viktig målsättning i den pågående översynen av postlagen m.m. I december förra året presenterades en departementspromemoria, "Post och kassaservice för alla". Efter remissbehandlingen av denna promemoria är målet att en proposition skall lämnas till riksdagen under våren. I denna proposition kommer frågor om finansiering av och innehållet i postens service att behandlas närmare. Karl-Erik Persson har till sin fråga bifogat ett brev från Posten AB i Malmöregionen rubricerat "Lantbrevbärarservicen till Dig". Brevet riktar sig till de kunder som enligt Posten AB:s interna riktlinjer har sin postlåda placerad för långt från lantbrevbärarens färdväg. Kunderna ombeds att flytta sin brevlåda till närmaste större väg. Alternativt erbjuds kunderna möjligheten att teckna ett avtal med Posten AB. Avtalet går ut på att lantbrevbäraren kör ut posten som tidigare mot en avgift av 1 500 kr per år. Undantag görs för de kunder som på grund av hög ålder eller handikapp har svårt att hämta sin post. Posten AB:s motivering till denna förändring är de ständigt ökande kostnaderna för lantbrevbäringen, och man understryker att det inte rör sig om en förändring i tidigare riktlinjer utan att det snarare handlar om en striktare tillämpning av dessa. Det rör sig inte om någon generell översyn av lantbrevbärarservicen, utan varje regionchef bedömer själv om situationen i den egna regionen motiverar en översyn. Som jag tidigare redovisat, säkerställs post och kassaservicen genom avtalet mellan Posten AB och staten. Avsikten med avtalet är att säkerställa att de politiska målen för postverksamheten uppfylls. I avtalet står det att det i normalfallet skall finnas tillgång till postutdelning fem dagar i veckan för alla. Hur servicen skall erbjudas är dock en uppgift för Posten AB att avgöra. När avtalet löper ut vid nästa årsskifte är det självklart att regeringen inför eventuella förhandlingar om ett nytt avtal mycket noga följer upp de förändringar som sker i Posten AB:s service. Att löpande övervaka Posten AB:s uppfyllelse av avtalet är en fråga för tillsynsmyndigheten Post och telestyrelsen. Till slut vill jag bara poängtera att Posten AB i dag verkar på en fri marknad. För att kunna göra det måste Posten AB, som övriga företag, kunna täcka sina kostnader.
Fru talman! Det tillhör god ordning att man skall tacka för svaret, men det här svaret reser faktiskt fler frågor än det ger klarhet om. Jag hade egentligen fler frågor, men jag blev förhindrad att ställa dem. Jag hade inte möjlighet att komplettera interpellationen och tala om att postlagen ligger under Kommunikationsdepartementet. Det var den delen det gällde. Jag vill börja med att försöka få klarhet i svaret. december 1996, det är helt riktigt. Men här bryter man, som jag ser det, ett avtal under pågående avtalsperiod. Här gäller det ju, som framgår av andra sidan av interpellationen, lantbrevbäring. Det sägs att det har blivit ökade kostnader för Posten. Men frågan är vilka kostnader det är som har ökat. Det område som jag talar om har haft postutbärning genom lantbrevbäreri i 40 års tid. Antalet hushåll har varit detsamma. Och helt plötsligt har det nu blivit dyrare att köra bil. Ändå har vi, vad jag vet, inte höjt bensinpriset, så den motiveringen är inte möjlig. Det står att det är regioncheferna som bedömer detta. Jag kan aldrig tänka mig att regioncheferna har makt att göra den bedömningen. Hur skulle postservicen bli, och hur skulle det bli med avtalet mellan staten och Posten AB om regioncheferna hade makten att helt och hållet bedöma vad som är rimlig kostnad och vad som inte är det? Vi har, som kommunikationsministern väl känner till, ett ganska vidsträckt och avlångt land. Jag tror faktiskt att södra Sverige har mycket mindre postservice i form av lantbrevbäreri än vad den norra delen av Sverige har. Skulle man i den norra delen av Sverige börja ta ut avgifter, skulle det inte räcka med 1 500 kr. Man skulle få ta 2 500 kr eller 3 500 kr. Finns det något tak, och vad gäller i så fall? Vilket avtal bygger man på? Sedan vill jag ta upp slutklämmen, att Posten verkar på en fri marknad. Det stämmer till en viss del. Men när det gäller lantbrevbäreri var det väl ändå ett slag i luften. Vem är konkurrenten? Jag har Postens avtal med staten, och jag har lusläst det. Det står, vad jag har kunnat hitta, ingenstans att Posten AB har möjlighet att ta ut en avgift för lantbrevbäreri. Det verkar vara taget helt ur tomma luften. Personer som jag har varit i kontakt med undrar: Om Posten får genomföra sina tilltag, kommer då Räddningstjänst, polisväsende och brandmyndigheter att göra likadant? Kommer de att säga: ni måste betala för den sista biten, annars kör vi inte fram till er? Här går vi på alla andra områden ut och säger att vi skall ha en regional balans. Staten satsar stora pengar för att upprätthålla och hitta nya möjligheter för verksamheter ute i regionerna. Detta tilltag kommer ju att försvåra för människor att starta eget och att stanna kvar i områden där man har bott och verkat under lång tid. Staten har satsat regionalpolitiska pengar på dessa områden - samtidigt genomför Posten sådana här drastiska åtgärder. Jag tycker att det är ett otyg!

Fru talman! Kommunikationsministern sade ungefär så här i sitt inlägg: Självklart är jag mycket angelägen att riksdagens beslut om att det i Sverige skall finnas en grundläggande post och kassaservice för alla medborgare ligger fast. Jag blev glad över att höra det. Men sedan blev jag mycket betänksam över kommunikationsministerns glidningar litet längre fram i svaret beträffande regionalchefers egenbestämmande och det här med konkurrensutsatt sektor. I samband med att vi behandlade trafikutskottets betänkande om Post och telekommunikation här i kammaren i våras, påpekade vi ju från Centerns håll att medelsanvisningen för den rikstäckande betalnings och kassaservicen innebar en betydande neddragning av anslagen. Vi varnade för detta, och föreslog i stället oförändrat anslag. Vi ville avvakta att regeringen kunde visa att den föreslagna reduceringen inte skulle försämra service och tillgänglighet i glesbygden. Tyvärr tvingas vi nu se att våra farhågor tydligen besannas. På det ena stället efter det andra på landsbygden - det har bl.a. hänt i norra Kalmar län och på olika orter i Skåne och i Blekinge - plockas nu brevlådorna ned. Ibland sägs motivet vara lantbrevbärarnas säkerhet, det argumentet har använts, ibland sägs det vara kostnadsskäl som ligger bakom. Bägge dessa problem tycks dock kunna lösas om glesbygdsbefolkningen är villig att betala extra. I det här fallet är det fråga om 1 500 kr per år. Det ser ut som en ganska tillhöftad summa. När blir summan 2 500 kr, eller 3 500 kr? Vem bestämmer detta? Det är inte rimligt att landsbygdsbefolkningen på det här sättet diskrimineras och tvingas betala de rationaliseringar Posten säger sig vara tvungen att göra. Jag delar trafikutskottets mening. Från trafikutskottets och hela riksdagens sida sades att man ville understryka den betydelse som lantbrevbäringen har för den regionala utvecklingen. Man förutsatte att riksdagens mål om en väl fungerande rikstäckande postservice uppfylls. Mot den bakgrunden vet vi att riksdagen har fastställt sociala och regionalpolitiska mål i postlagen, där den första paragrafen som bekant lyder: "I landet skall det finnas en rikstäckande postservice som innebär att brev och paket kan nå alla oavsett adressort." Jag vill ställa två frågor till kommunikationsministern. Anser kommunikationsministern att det står i överensstämmelse med riksdagens mål och med postlagen att låta glesbygdsbefolkningen betala extra för den postservice som avtal och lag fortfarande föreskriver?

Fru talman! Den här frågan har aktualiserats från Skåne och den skånska landsbygden. Men det är givetvis en fråga som har stor betydelse för hela den svenska landsbygden, inte minst i den landsända som jag kommer ifrån. Kärnpunkten i frågan är om Posten verkligen har rätt att i lantbrevbäringen ta ut avgifter för att köra fram breven till brevlådan. Vi har faktiskt haft en "frimärkstaxa" ända sedan frimärket uppfanns. Det kostar lika mycket att skicka ett brev till en storstad som till någon ensligt boende långt ute på landsbygden. Det är samma avgift. Detta har nu Posten på några områden gått ifrån, och man har börjat ta betalt för att köra fram till vissa speciella brevlådor. Som jag ser det är det en klar avvikelse från vad som tidigare har gällt. Kommunikationsministern säger i svaret någonting om den fria marknaden och att Posten AB måste ha rätt att täcka sina kostnader på denna fria marknad. Tyvärr är den inte särskilt fri. Vi kan bara konstatera vad som har hänt med City Mail. Det kan räcka. Om det nu vore en helt fri marknad, upphandlar ändå staten på denna marknad den service som vi anser att Sveriges folk skall ha. Då gäller det att staten specificerar upphandlingen på ett sådant sätt att inte Posten, eller vem det nu är som utför denna service, kommer undan genom att börja debitera avgifter som inte vi, staten, har förutsett. Jag vill ställa en konkret fråga: Är det verkligen förenligt med gällande lagar och med Postens avtal med staten att Posten tar ut avgifter för att köra fram till brevlådan? Om detta är möjligt i dag enligt den nuvarande lagstiftningen måste vi göra någonting åt det. Eftersom avtalet skall omförhandlas, och riksdagen skall få en proposition om detta i vår, förutsätter jag att kommunikationsministern tar upp den här frågan i det sammanhanget.
Fru talman! Det är väldigt bra att den här debatten har kommit till stånd. Den belyser hur svårt det är att ha en fri marknad med konkurrens, som det står i interpellationssvaret, på ett område som har så stora sociala och regionala konsekvenser och behov. Jag tycker ändå att det är litet orimligt att jämföra med Polisen och Räddningstjänsten. Posten är ett aktiebolag - och det är riksdagen som har fattat det beslutet - och postmarknaden är avreglerad. Sedan kan man med viss rätt hävda att det fortfarande finns ett de facto-monopol för Posten AB på denna postmarknad. Betyder det brev som har gått ut till kunderna i södra Sverige att man bryter mot avtalet? I juridisk mening kan man knappast påstå att det är på det sättet. De interna regler som Posten har för vilka man skall köra fram till tror jag går tillbaka till 60-talet. Jag undrar om det inte handlar om att man också gjorde om regelsystemet när högertrafiken infördes i Sverige. Men man har tillämpat detta regelsystem på oerhört olika sätt. Eftersom det är en praxis är det också en sak som inte på något sätt har reglerats i vare sig postlag eller avtalet mellan staten och Posten. Torsten Gavelin frågade: Har Posten rätt att ta ut avgifter för lantbrevbärarservicen? Tyvärr går det inte att svara på den frågan om man skall luta sig mot postlagen och avtalet, eftersom man i lagstiftningen och även i avtalet svävar på målet i den här frågan. För att lösa detta har vi en lång rad funderingar i departementet inför omskrivningen av postlagen och när vi skall omförhandla avtalet. En sådan möjlighet som vi resonerar kring är att man skulle kunna ha ett upphandlingsförfarande och då ge ersättning när det gäller den här typen av service. Detta är på intet sätt färdigberett i departementet. Men det skulle kunna vara en möjlighet. Såvitt jag kan förstå är det belopp som det talas om - precis som Sivert Carlsson sade - en höftad summa. Jag har försökt att få reda på varför man har hamnat just där och inte kunnat få något svar på den frågan. Formuleringarna i det citerade brevet kan jag inte ta ansvar för. Det är en fråga för Postens region. Jag kan bara säga att man i andra regioner har löst sina effektivitetsproblem i lantbrevbäringen, om man uttrycker det så, på helt annat sätt genom att prata med kunderna.
Fru talman! Jag ser ett annat problem. De personer som jag har haft kontakt med säger att de kommer att vägra att flytta brevlådan eftersom det kommer att bli sådana avstånd. De har förlagt sin verksamhet när det gäller kassaservice hos lantbrevbärarna, har skött sina inbetalningar, och Posten har ställt upp med utbetalningar. De kan inte ha denna service kvar. De säger då: Vi kommer inte att flytta ut våra brevlådor. Jag frågade dem: Har ni pratat med någon om vad som händer? Ja, säger de. Vi har pratat med de regionala kontoren. Där säger de: Gör ni inte på det här viset kommer vi att behålla posten på postanstalterna. Där lagras den en månad, och sedan sänds den tillbaka till avsändaren. Då blir det återigen ett problem för dessa människor. Alla som har post vet hur mycket man är beroende av en väl fungerande postverksamhet. Inbetalningar sker. Man har TV-räkning, teleräkning och andra räkningar. Man skall betala hyra och har bankaffärer. Allt detta går via posten. Hur kommer andra myndigheter att reagera när de får tillbaka post där adressaten mer eller mindre står som okänd? Det är dessa uppgifter de går efter. Detta har gått väldigt snabbt. Dessa brev har de berörda fått i januari månad. Avtalet skulle vara underskrivet och inskickat till den 5 februari, utan någon som helst diskussion med de berörda människorna. Jag menar att dessa myndigheter har gått mycket drastiskt fram. De gör människor väldigt oroade när de bär sig åt på det här viset. Så här kan det inte gå till. Jag kan förstå om man diskuterar en rationalisering. Men det får inte gå till så här. Posten har andra möjligheter att skydda den viktiga del som lantbrevbäringen är för många människor i landet. Vi kan inte på detta sätt tvinga människor från sitt boende och in till centralorter. De måste kunna ha en rimlig service, som det står i postlagen. Oavsett var man bor i landet skall man ha rikstäckande post och kassaservice. Det är bra skrivet, och det är en bra utgångspunkt när det gäller den här verksamheten.
Fru talman! Bryta med avtalet? Nej, enligt kommunikationsministern. Har Posten rätt att ta ut pengar? Det vet vi inte. Ungefär så lät det. Vi ska förhandla om avtalet och skriva om postlagen. Trots detta anar jag en positiv syn i kommunikationsministerns skiss över möjligheterna för upphandling och annat. Jag kan inte undgå att i sammanhanget erinra om vilken oerhörd resurs landsbygden utgör. Dessutom disponerar landsbygden över mängder av värdefulla resurser. Man kan bl.a. nämna skogsindustrin, som vi vet plockar in långt större inkomster till vårt land än vad exempelvis verkstads och bilindustrin gör. Det gäller att i alla sammanhang behandla landsbygden rättvist och schyst. Vi måste ge landsbygden en chans att utvecklas och vidareutvecklas, och inte sätta onödiga käppar i hjulet, försämra servicen och diskriminera landsbygden. Tyvärr ser jag tendenser i den riktningen. Jag skall ta några exempel på detta från kommunikationsministerns svar. Jag har nämnt dem förut, och de finns fortfarande kvar. Det gäller exempelvis halveringen av anslagen till enskilda vägar, anslaget till de små flygplatserna i inre Norrland och anslagen till en rikstäckande service. Dessa summor är i jämförelse med andra objekt ofta väldigt små. Det kan handla om antingen avveckling eller utveckling. Detta är bakgrunden till att jag betraktar denna fråga, liksom andra frågor, som så väsentlig. Jag vill ställa en - möjligen hypotetisk - fråga till kommunikationsministern. Om det visar sig att Postens rationaliseringsiver inte ryms inom nuvarande anslag kan man handla på olika sätt. Vilka åtgärder ämnar kommunikationsminister i så fall vidta för att behålla den rikstäckande servicen, som riksdagen har fastslagit i postlagens första paragraf, och som jag tycker att vi skall vara mycket rädda om?
Fru talman! Jag har med tillfredsställelse noterat att kommunikationsministern säger att detta är något som har hänt i en region. Andra regioner har löst detta på ett annat sätt. Dessutom är det tveksamt om avgiften ryms inom avtalet eller inte. Kommunikationsministern uttrycker att det pågår stor tankeverksamhet kring denna fråga i förberedelsen inför propositionen. Jag hoppas att tankeverksamheten har som mål att göra det alldeles klart att en sådan här avgift inte är förenlig med det uppdrag som riksdagen har lagt på Posten AB eller någon annan operatör på denna fria marknad. Den avvikelsen från den s.k. frimärkstaxan tycker jag inte man kan acceptera. Jag vill tacka för synpunkterna. Att den södra regionen har infört dessa avgifter har uppfattats som att denna region går i bräschen för att införa dem i resten av landet. I och med kommunikationsministerns konstaterande tycker jag att vi kan lägga den farhågan åt sidan.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag, precis som Karl-Erik Persson, konstatera att formuleringen att vi skall ha en rimlig service oavsett var vi bor i landet är en bra utgångspunkt. Men vi har lärt oss, inte minst genom detta fall men också genom andra, att formuleringen inte är alldeles tillräcklig och inte alldeles stringent. Det är därför man nu i arbetet med att förändra lagar och avtal också försöker komma fram till en mer stringent formulering och rimliga arbetsmöjligheter för Posten AB. Jag tycker som sagt att debatten har varit nyttig. Jag tror att vi har samma uppfattning om vikten av det som Karl-Erik Persson anförde; oavsett var vi bor i landet är vi beroende av en väl fungerande postverksamhet. Det är ett gemensamt intresse.

Fru talman! Eva Björne har frågat mig om jag avser, i det fortsatta arbetet med att ge de omkomna vid M/S Estonias förlisning en sista viloplats, att låta representanter för de anhöriga få information och låta dem få framföra sina kunskaper, tankar och önskemål. Estoniaolyckan är en katastrof som aldrig kommer att glömmas bort. Det finns inga ord som gör smärtan och sorgen mindre för alla dem som drabbats. Inför regeringens beslut att inte bärga M/S Estonia och att inte vidta några åtgärder för att ta hand om de omkomna skaffade sig regeringen ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Därför undersöktes konsekvenserna av en bärgning och ett omhändertagande av kroppar genom dykning. Sjöfartsverket har i detta arbete samarbetat med psykiatrisk expertis från både Norge och Sverige. Regeringen sammanvägde respekten för de döda och respekten för de anhörigas sorg. Bärgnings och identifieringspersonalens liv, säkerhet och psykiska hälsa har också vägts in. Ett särskilt råd övervägde de etiska frågeställningarna. Regeringen träffade anhöriga med olika uppfattningar. Samråd skedde med de estniska och finska regeringarna liksom med samtliga svenska riksdagspartier. Detta sammantaget utgjorde underlag för beslutet. Regeringens beslut den 15 december 1994 innebär även att platsen där fartyget förliste skall betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras skall fartyget täckas över, och särskilda åtgärder vidtas i samarbete med de estniska och finska regeringarna för att skydda gravplatsen rättsligt. I Estland, Finland och Sverige har införts lagar om att visa respekt för gravfriden. Enligt dessa lagar är det därmed brottsligt att ägna sig åt undervattensverksamhet vid vraket. Tyvärr kan man inte tillgodose samtliga anhörigas önskemål. Det finns olika uppfattningar i fråga om bärgning, att ta hand om kroppar, om havet som gravplats och om övertäckning. Regeringen måste väga samman all information och alla synpunkter. Övertäckningen har väckt starka känslor hos en del. Andra anhöriga uttrycker samtidigt stor oro för gravplundring och intrång i fartyget i framtiden. Beslutet att låta fartyget bli en säker och värdig gravplats är ett beslut som accepteras av en del och känns som ett svek av andra. Havsbotten under fartyget består av lera. Havsbottens geotekniska instabilitet har varit avgörande för val av material. Den övertäckning som kommer att utföras innebär att betongblocksmattor kommer att läggas över skrovet, och att en uppfyllning med sten kommer att ske runt skrovet och en bit över betongblocksmattorna. På grund av den geotekniska instabiliteten kommer en tryckbank av sand att behöva läggas över ett stort område runt fartyget. Övertäckningen kommer inte att vara hermetiskt sluten. Den görs som en gravkulle. Den kommer att likna de forntida gravplatserna som finns runt Östersjön. En anhörig som är arkeolog har delat med sig av sina kunskaper. Arbetet med att genomföra övertäckningen kommer att utföras utan att man behöver använda dykare. Det innebär att gravfriden inte störs och att resultatet blir en väl skyddad och värdig gravplats. Kostnaderna har inte varit avgörande för regeringens beslut. Jag har kontinuerligt informerat anhöriga skriftligt om olika regeringsbeslut och om en rad frågor som våra myndigheter och verk sköter. Jag har dessutom vid ett antal tillfällen samlat representanter från anhörigföreningarna för information. Sjöfartsverket, Haverikommissionen och Etiska Rådet har också mött representanter för de anhöriga. Jag har pratat med många anhöriga. Mina medarbetare på departementet har kontakter dagligen med anhöriga. Tillsammans har vi en god bild av de anhörigas åsikter. Jag kommer även fortsättningsvis vid behov att informera de anhöriga.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det mycket välformulerade svaret. Vore det inte så att jag sedan hösten 1994 med jämna mellanrum har haft kontakt med representanter för de anhöriga skulle jag tycka att det var ett riktigt fint och bra svar. Men efter att ha haft kontakt med de anhöriga måste jag framföra och känna för de åsikter som de har. De anser att det här beslutet berör främst dem som är anhöriga och att det är främst de som borde ha fått vara delaktiga i beslutet. I dag känner de sig totalt överkörda, och deras djupa sorg har på något vis övergått i en desperat sorg. De upplever att ingen har lyssnat, ingen på Kommunikationsdepartementet, inte kommunikationsministern och inte heller någon annan inom regeringen. De har fått information - det är helt okej - men de har inte fått framföra några önskemål eller synpunkter. Det här har fått konsekvenser för de anhörigas sorgearbete. De har bl.a. haft kontakter med anhöriga till offer för Alexander Kielland-olyckan i Norge. De har på det sättet fått stöd för sitt antagande att om man gör allt för att bärga kropparna men inte finner dem kan man ändå känna en tröst i att man har gjort det som står i mänsklig förmåga. Kvar för de flesta anhöriga står den där höstnatten i september 1994, och de tänker på havet som det kalla, mörka havet. De anhöriga upplever att de här besluten är fattade på felaktiga grunder. De har varit i kontakt med många experter inom olika områden, bl.a. tekniska experter, som säger att Estonia kommer att kollapsa under stentyngden och att betongövertäckningen kommer att välta fartyget. Det betyder att övertäckningen inte kommer att innebära någon gravfrid. Det står i svaret att det inte går att tillgodose samtliga anhörigas önskemål, och det är helt riktigt. Det är en omöjlighet. Men de anhöriga har själva tagit reda på att det redan under hösten 1994 kom ungefär 400 brev till departementet och att det i nästan samtliga fördes fram önskemål om att kropparna från Estonia skulle bärgas. De har tagit in synpunkter på pris för att bärga och för att göra en övertäckning och funnit att en bärgning inte skulle bli dyrare. Jag vädjar till kommunikationsministern om att hon möter representanter för de anhöriga, att hon för fram sina och regeringens sakskäl och argument, att hon samtalar med de anhöriga och lyssnar till dem. Estonias förlisning var en mycket mycket speciell händelse, och beslutet om övertäckningen är precis lika speciell. Jag förstår och jag inser att det är väldigt jobbigt att sitta ner och föra ett sådant här samtal, men jag tycker att hela det svar jag har fått andas god avsikt, och det andas vilja att fatta ett riktigt bra beslut. De anhöriga känner sig nu helt överkörda, och de vill att kommunikationsministern som representant för den högsta beslutande makten lyssnar till dem och lämnar sina argument.
Fru talman! Några synpunkter som ständigt återkommer i den här diskussionen är att vi på departementet och regeringen som helhet inte skulle ha tagit hänsyn till de anhörigas önskemål, att vi inte lyssnar, att om vi lyssnar på någon så lyssnar vi bara på dem som tycker likadant som vi. Det har också kommit krav på att vi skall utföra enkäter. Man skall komma ihåg att det finns sju anhörigföreningar som har fått statsbidrag och som i den juridiska meningen kan sägas representera anhöriga. Vi har också kontakter på telefon och brevledes med många människor som vill kommunicera med oss på departementet men som kanske inte i den juridiska meningen skulle betraktas som anhöriga. Det här visar att anhörigbegreppet i sig kan vara ganska diffust. Två av anhörigföreningarna är mycket kritiska till beslutet om övertäckning, och en av dem är också kritisk till beslutet att inte bärga Estonia. Jag är den första att beklaga att det är på det sättet, men jag vet också alldeles säkert att andra anhörigföreningar är mycket tacksamma över regeringens beslut och agerande. Jag är väl medveten om att man från en eller två anhörigföreningar har haft kontakter med en av parterna i Alexander Kielland-olyckan. Men jag vill här också påpeka att den dåvarande statsministern, Kåre Willoch, till mig har uttryckt att hans beslut om att ändra det fattade beslutet var det politiska beslut som han ångrade mest av alla.

Man kan säga att ord står mot ord, och ord står verkligen mot ord när det gäller denna svåra katastrof. Regeringens uppgift - det vill jag återigen säga - är att väga samman alla de kontakter, informationer och överväganden som vi kan få fram. Orsaken till att det, som många tyckte, tog så lång tid innan regeringen fattade beslutet den 15 december var alltså att vi ville ha ett så bra underlag som möjligt.
Fru talman! Det är sant som kommunikationsministern säger, att ord står mot ord och att det finns många anhörigföreningar. Men det finns ju ett par föreningar som fungerar mer eller mindre som paraplyföreningar, och många medlemmar i en förening är också medlemmar i andra föreningar. Medlemmarna i stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga, som jag har haft kontakt med, är även medlemmar i de små, lokala föreningar som finns i landet, och de uppfattar sig som jag har förstått det som representanter även för medlemmarna i de små föreningarna. Jag vet att det finns andra föreningar som fungerar inom en internationell förening, som har medlemmar även utanför Sverige. Som jag förstår det skulle de vara helt till freds om representanter för de här paraplyorganisationerna fick sitta ner och diskutera. Det är, som jag sade tidigare, helt omöjligt att tillfredsställa alla. Så är det med allt som händer i vårt samhälle. Det går inte. Men medlemmarna i dessa föreningar har själva gjort enkäter bland de anhöriga och vet hurdana stämningarna är. De känner till de flestas önskemål. Jag har inte vädjat till ministern om att hon skall ändra något beslut. Jag har bara vädjat om och bett henne att träffa de anhöriga, att sitta ner, samtala, lyssna, ta och ge argument. Jag tror att det skulle vara av värde för de anhöriga att få föra ett sådant samtal. De upplever nu att det finns en makt som över huvud taget inte lyssnar. Det är en överordnad makt som struntar i merparten av vad de anhöriga anser. I svaret som jag har fått hänvisas till arkeologen Jonatan Lindström. När han skickade sitt brev till departementet hade han inte varit i kontakt med någon annan anhörig. Han tog ett eget initiativ, ett fint initiativ i och för sig. Men det är en enskild person som har gjort det. Det har man lyssnat till. Det är säkert en mycket fin lösning. Det är säkert väldigt många av de anhöriga som tycker det. Men de hade uppskattat oändligt mycket mer om man hade vänt sig till de föreningar som får statsbidrag för sin verksamhet och på det sättet har blivit godkända att verka för de anhöriga. De hade uppskattat om de hade fått ge och ta information och argument och föra dem vidare till sina föreningar. Jag vill än en gång vädja till kommunikationsminister Ines Uusmann att möta de anhöriga på en jämställd grund och samtala med dem!
Fru talman! När det gäller den olika status som de olika föreningarna skulle ha vill jag säga att jag har oerhört stor respekt för det arbete som har gjorts och görs i anhörigföreningarna. När regeringen fattade beslut om statsbidrag till dessa föreningar var det för att de skulle stödja de anhöriga i deras sorgearbete och underlätta praktiskt för dem att komma vidare i den mycket svåra situation som många anhöriga har befunnit sig i, och fortfarande befinner sig i. Jag kommer inte att sätta någon statusbeteckning på de olika föreningarna - att några skulle vara paraplyföreningar över några andra. Så har åtminstone inte regeringen sett på de olika föreningarna. Sedan vet jag att det finns de som själva har velat hävda det, men från vår sida har inte det varit utgångspunkten, och inte från ett antal av föreningarna själva heller. Eva Björne hävdar att vi uppträder utan att lyssna och att vi upplevs som en myndighet som inte är kommunicerbar. Det vore fel att bli känslomässig, men jag kan ändå redovisa att jag vid ett flertal tillfällen har haft kontakter, man skulle kunna säga konfrontationer, med anhöriggrupper. Det har lett till mycket starka känslor. Jag tycker att det är naturligt, men man skall vara medveten om att den här katastrofen föder starka känslor. När vi har kontakter med varandra, både när det gäller representanter för anhöriga och enskilda anhöriga, föredrar jag att det sker utan att jag skall redovisa de samtalen offentligt i fortsättningen. Men jag kan garantera Eva Björne att både jag och mina medarbetare på departementet för kontinuerliga samtal. Men vi skall också i ärlighetens namn säga att vi inte alltid är överens när det gäller de krav som ställs från vissa anhöriga. Det måste vara regeringens uppgift att stå upp för den genomtänkta bedömning som vi har gjort och som vi fortfarande tycker är den mest rimliga i detta oerhört svåra ärende.
Fru talman! Jag är helt överens med kommunikationsministern om det sista. Det är därför jag sade att jag tror att det kan vara jobbigt att sitta ned och samtala. Men jag tror att det skulle vara oerhört värdefullt för de anhöriga att få ett samtal där man byter åsikter, där man får framföra sina synpunkter och få de argument som ministern, departementet och regeringen har muntligt framförda på ett sakligt sätt. Jag är helt på det klara med att ni kanske inte alls är överens på alla punkter. Men jag tror att ett samtal skulle lösa upp väldigt många knutar. Jag tror att ett samtal skulle föra er närmare varandra och att det skulle bidra i den sorgebearbetning som pågår hos dessa anhöriga. Är det så som kommunikationsministern sade, att jag har uppfattat detta med paraplyföreningar fel är det ju ännu bättre. Då förutsätter jag att man vid ett sådant här officiellt eller inofficiellt samtal - det är kanske bättre om det är inofficiellt och man slipper att det kommer på första sidan i Expressen eller Aftonbladet - kallar en representant från varje styrelse i dessa föreningar. Då får man kanske ett bättre genomslag när det gäller att föra ut de argument och de sakliga skäl som finns för det beslut som regeringen nu har fattat.
Fru talman! För att det inte skall råda några som helst oklarheter vill jag återigen betona att dessa samtal har ägt rum vid åtskilliga tillfällen. Vi har vid varje tillfälle som det har hänt någonting nytt, och även i samband med att vi ställer nya krav vad gäller sjösäkerheten, inbjudit representanter för anhörigföreningarna för att diskutera och för att informera om det som har varit aktuellt.

Fru talman! Annika Nilsson har frågat mig vad jag avser att göra för att konkretisera universitetens och högskolornas ansvar för studenternas studiesociala situation, närmare bestämt studenthälsovården och studenternas motionsverksamhet. Bakgrunden till Annika Nilssons fråga är de förändringar som den borgerliga regeringen genomförde under våren 1992 som ett led i det då planerade avskaffandet av det s.k. kårobligatoriet. Ansvaret för studenthälsovården låg tidigare på studentkårerna. För att studenthälsovården även efter ett avskaffande av kårobligatoriet skulle komma alla studenter till del överfördes ansvaret för studenthälsovården till universiteten och högskolorna våren 1992. Utgångspunkten för detta förändrade huvudmannaskap var 1989 års obligatorieutredning. Utredningen pekade på vissa problem med att studentkårerna var huvudmän för studenthälsovården alldeles oavsett ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet. Bl.a. anfördes att den bristande kontinuiteten i studentkårernas verksamhet var problematisk när det gällde personalens trygghet och studentkårernas möjligheter att svara för arbetsgivarrollen. Utredningen föreslog universiteten och högskolorna som huvudmän. I och med förändringen av huvudmannaskapet upphörde det särskilda statsbidraget för studenthälsovården. För budgetåret 1992/93 uppgick dessa medel till 15,8 miljoner kronor. Det tidigare bidraget ingår nu som en ospecificerad del i varje universitets och högskolas totala anslag och är en del av den s.k. studentpengen, dvs. ersättning för helårsstudenter. Det bör således inte råda något tvivel om att ansvaret för studenthälsovården ligger hos universiteten och högskolorna och att dessa också erhåller statliga bidrag för att bedriva verksamheten. Sveriges Förenade Studentkårer har vid några tillfällen följt upp förändringen. Enligt SFS har i dag så gott som alla högskolor tagit sitt ansvar för studenthälsovården. Jag delar Annika Nilssons uppfattning att studenthälsovården är en viktig verksamhet. Jag avser därför att föreslå att regeringen skriver in universitetens och högskolornas ansvar för studenthälsovården i högskoleförordningen. När det gäller motionsverksamheten ligger ansvaret kvar hos studentkårerna. Motionsverksamheten finansieras genom statligt stöd, deltagaravgifter och genom bidrag från studentkåren via kåravgiften. Det särskilda statliga bidraget uppgår för innevarande verksamhetsår till 5,6 miljoner kronor. I den budgetproposition som förelades riksdagen i januari i år förslog regeringen att detta bidrag skulle upphöra den 1 juli 1996 med hänvisning till en ändring i folkbokföringslagen. Studenterna skall numera vara mantalsskrivna på studieorten, varför kommunerna har ett tydligare ansvar för studenternas motionsverksamhet. Studenterna har därigenom rätt till samma statliga stöd för lokala ungdomsaktiviteter på idrottens område som andra kommuninnevånare under förutsättning att studenterna väljer att organisera sig i en sådan ideell idrottsförening som uppfyller kraven för statligt stöd. Riksdagen biföll regeringens förslag. Jag har således inte något att tillägga i denna fråga.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för svaret. Jag blev mycket glad när jag läste det. Jag har själv erfarenhet av studenthälsovård efter ett år som vice ordförande för Lunds studentkår, då jag var med om att föra över ansvaret för just studenthälsovården, från studentkåren till universitetet. Det var inte någon lätt uppgift, framför allt därför att universitetet inte hade någon tidigare erfarenhet av sådan här verksamhet. Det har gjort att det under några år har varit oerhört oroligt och turbulent inom studenthälsovården. Jag tycker att det är bra att riksdagen tog beslutet att föra över studenthälsovården till universiteten. Jag håller med utbilningsministern om att kontinuitet i en verksamhet ger bättre blick för vilka åtgärder som skall vidtas och för hur verksamheten skall bedrivas. Jag tycker också att det faktiskt är universiteten och högskolorna som har ansvaret för att studenterna har en bra studenthälsovård. Jag tycker att universitetens ansvar inte bara gäller studenthälsovården utan hela den studiesociala situationen för studenterna. Studenthälsovården är en del av det. Studenthälsovårdens verksamhet är, som jag ser det, speciell. Studenterna är en utsatt grupp, på ett annat sätt än andra grupper i samhället. De flyttar hemifrån och förlorar den naturliga kontakten med familj, vänner och hela det sociala umgänget. De kommer till en studieort, med ett helt nytt sätt att studera i jämförelse med gymnasiet. De lämnar hemmet och tar ett stort steg in i vuxenvärlden. Det gör att problemen för studenterna är annorlunda i förhållande till andra grupper i samhället. Studentkårerna bedriver främst en kurativ och psykologisk verksamhet. Studenterna utsätts för en oerhörd prestationspress. De vet kanske inte hur ekonomin kommer att se ut nästa termin. De har hela tiden en press på sig som andra grupper inte har. Det gör att studenthälsovården under de senaste åren har utvecklat en verksamhet som är specifik. Man är oerhört duktig inom sin kompetens. Jag tycker att inriktningen på studenthälsovårdens verksamhet - jag hoppas att det skrivs in i högskoleförordningen - skall vara kurativ och förebyggande. Därför är det olyckligt att man skilde på huvudmannaskapet för motionsverksamhet och studenthälsovård. Man valde att särskilja detta. Det tycker inte jag att man skall göra. Det här måste i stället ses som en helhet. För mig handlar det om en förebyggande verksamhet som är till för att studenterna skall må bra. Studenter som mår bra får också bra studieresultat. Jag hoppas att man genom det här svaret kanske kan flytta diskussionen litet grand. Jag tycker att diskussionen inom universiteten och högskolorna enbart har varit inriktad på utbildning och utbildningskvalitet. Man har över huvud taget inte pratat om studenternas sociala situation. Jag skall avsluta med att säga att jag tycker att det är positivt att det här skrivs in i högskoleförordningen. Jag hoppas att det även leder till att man tittar på studenternas sociala situation.
Fru talman! Den noggrant lyssnande talmannen uppfattade att jag sade fel i mitt svar. Jag hänvisade till en budgetproposition som skulle ha avlagts i år. Så är givetvis inte fallet; det skall naturligtvis vara föregående år. Jag ber om ursäkt för detta. Till Annika Nilsson vill jag helt kort säga att jag naturligtvis delar uppfattningen att högskolan har ett ansvar som sträcker sig utöver det traditionella för undervisning och forskning. Regeringens inställning till detta demonstrerades också i samband med att vi upphävde beslutet om avskaffandet av kårobligatoriet. Vi ville se studenter och lärare inom högskolan som en enhet. Därigenom såg vi också en fördel med ett bibehållet kårobligatorium. Jag vill också understryka betydelsen av att högskolan tar detta ansvar i det här fallet när det gäller studenthälsovården. Därutöver har jag egentligen inte så mycket att tillägga. Som jag påpekade i mitt svar tror jag att det kan vara en fördel att skriva in detta i högskoleförordningen, så att det råder full klarhet på den här punkten: högskolan har detta ansvar. Därmed skall högskolan också redovisa vad man gör i sina årsberättelser, och naturligtvis skall man ta upp detta i anslagsframställan när det gäller den framtida verksamheten. Man kan säkert diskutera särskiljandet av motionsverksamheten, och man kan ha skilda synpunkter. Likväl måste man säga att motionsverksamheten trots allt är något annorlunda till sin karaktär. Den har ju också en annan funktion än den direkt förebyggande hälsovården har, även om den säkert har en sådan gynnsam effekt. Men det finns många studentföreningar som sysslar med olika former av motionsverksamhet. De är på sitt sätt egentligen ganska likställda i detta avseende med annan verksamhet i respektive kommun. Det är också därför som den här förändringen har genomförts. Jag utgår från att studentkårerna och de olika föreningarna inom studentkårerna också fortsättningsvis kommer att bedriva den här verksamheten lika energiskt som hittills och att det också skall bidra till studenternas fysiska och därmed kanske också mentala hälsa.
Fru talman! När det gäller motionsverksamheten kan jag förstå att regeringen, när den valde att inte lägga ut mer pengar, nu drar in pengarna. Som utbildningsministern säger skall idrottsverksamhet skötas på lika villkor i kommunerna, även för studenter som är skrivna i kommunerna. Kommunerna har ett ansvar för att det även finns idrottsverksamhet för studenter. Jag vill påpeka att det är viktigt, när man nu skall skriva en del av högskoleförordningen som har att göra med studenthälsovården, att man verkligen lyfter fram den förebyggande verksamheten. Det är viktigt att man lyfter fram att den verksamhet som har bedrivits på studentkårerna inte bara har handlat om att organisera handbollsturneringar, utan faktiskt om andra saker också. Min erfarenhet från Lund är att studentkåren också har velat satsa på arbetsmiljön på studieorten. Det finns ofta en erfarenhet inom studenthälsovården och bland dem som har sysslat med motionsverksamhet. Det är viktigt att vi knyter samman och trycker på vikten av det. Jag vill i sammanhanget också säga att det är viktigt, när man nu skall titta på förordningen, att universiteten har ansvar för att inriktningen bör vara förebyggande och kurativ. Studenthälsovården skall inte konkurrera med primärvården. Vi har en mycket exemplarisk och mycket bra primärvård som studenthälsovården inte skall konkurrera med. Däremot är det viktigt att man knyter an till somatisk vård, dvs. rent medicinsk vård. En hel del av de problem man har kommer inte fram genom att man ringer en kurator och säger att man mår dåligt. Det kan handla om magsår eller andra typer av problem som inte är direkt knutna till ens fysiska hälsa utan mer till ens psykiska hälsa. Jag hoppas därför att utbildningsministern tar med sig detta när man nu skall skriva förordningen. Jag är väldigt glad att man skall göra det och därmed konkretisera det ansvar universiteten har.
Fru talman! Jag vill bara kort säga att jag kan instämma i mycket av vad Annika Nilsson säger. Det är självklart att vi skall begrunda detta noggrant i samband med att vi författar texten till högskoleförordningen.

Fru talman! Jag skall be att få tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Kulturministern känner inte igen sig i beskrivningen av en socialdemokrati som motverkar etableringsfrihet och nya etableringar. Men hon klargör samtidigt att hon egentligen inte avser att ta några initiativ för att snabbt se till att den svenska publiken får en ökad valfrihet och mångfald. I stället använder sig Margot Wallström av en retorik som är exakt den som monopolets försvarare hade årtionde efter årtionde. Den gick ut på att det bara var monopolet och public service-företagen som kunde slå vakt om valfrihet och mångfald. Därför motarbetade man under så många år uppluckringen av det gamla TV monopolet. Och vad blev resultatet? Jo, den omfattande utbyggnaden av nya program som svenska folket fick ta del av var inte program som skapades och utvecklades i Sverige, utan det var program som skapades av de internationella satellitkanalerna. Det var i och för sig bra att de kunde tas emot. Men resultatet av hejda-hindra-politiken var att vi inte fick Nordsat och att vi inte fick en utbyggnad av svensk programproduktion. Och det är i sig tragiskt. Nu dömer kulturministern ut den mångfald som har skapats som om vi inte äntligen hade fått bort den maktkoncentration som mediemonopolet innebar. Jag skulle vilja ställa en fråga till Margot Wallström. Var inte det monopol som Sveriges Radio och Sveriges Television hade ett exempel på den mest dominerande maktkoncentration i medierna som vi över huvud taget har haft? Är inte den nya utveckling som vi har med fristående TV-kanaler och fristående TV stationer ett mycket tydligt exempel på att vi nu ser en mångfald växa fram? Man kan i och för sig döma ut den privata lokalradion, vilket Margot Wallström gjorde. Jag förstår det, eftersom ni var emot att man luckrade upp och tog bort radiomonopolet. Men faktum är att publiken inte anser att den är misslyckad. Publiken lyssnar på den privata lokalradion. Och på de orter där det finns en lokalradio som människor har kunnat få ta del av under den tid som den borgerliga regeringens lagstiftning gällde har man i dag en större valfrihet och mångfald än vad man tidigare har haft, och den används genom att människor faktiskt lyssnar på den. Den används också på det viset att det i dag inte bara är Dagens eko som kan avlyssnas i radio utan även andra nyhetsprogram och nyhetssändningar. Utan den privata lokalradion hade detta inte varit möjligt. Det svar som Margot Wallström ger på min fråga om man nu omedelbart skall ta vara på M 4 och M 5, dvs. de frekvenser som skulle kunna göra det möjligt att få nya programföretag att sända program som når publiken, är i grunden att vi skall vänta och vänta. Och det som Margot Wallström vill vänta på är en satsning på markbundna digitala sändningar som i alla fall av utredaren framställs som att syftet är att staten på nytt skall kunna öka kontrollen över de program och det utbud som skall nå publiken. Därför skulle jag vilja ställa en mycket tydlig fråga till Margot Wallström. Ur publikens synpunkt är det de analoga sändningarna som vi kan påbörja en utbyggnad av mycket omgående och som inom loppet av överskådlig tid är möjliga att ta emot med den mottagarapparatur som man har i dag. Avser regeringen att se till att ta bort de hinder som i dag finns för dem som är intresserade av att direkt påbörja analoga sändningar, eller kommer regeringen att fortsätta att hindra denna utveckling? Om regeringen kommer att hindra denna utveckling kommer vi att få se samma utveckling som vi en gång såg när det gällde försöken att kontrollera videogramsändningar, försöken att kontrollera radiosändningar, försöken att kontrollera TV-sändningar, dvs. annan teknik kommer att gå om både regeringen, och det är en sak, men vad som är värre är att denna teknik kommer att gå förbi det svenska samhällets möjlighet att ta vara på de möjligheter som tekniken ger. Det kommer att leda till att svenska programföretag blir missgynnade. Det kommer att leda till att den svenska publiken inte får den mångfald av information och programutbud som den annars skulle ha kunnat få. Kommer regeringen att verka för att en etableringsfrihet används så snabbt som möjligt med de tillgängliga medel som i dag finns?

Fru talman! Jag tror att det är rätt klokt att som politiker vara så pass ödmjuk att man abdikerar från publikens roll - att den publik som har rätt att kunna välja mellan olika radio och TV-program är den som också slutligen avgör vilka program som skall sändas och vilka program som är bra eller dåliga. Det skulle vara intressant att höra Margot Wallström precisera på vilket sätt den privata lokalradion har misslyckats. På många orter i Sverige har den ju fått fler lyssnare än den närmast konkurrerande kanalen i Sveriges Radio. På vilket sätt har man misslyckats när en fjärdedel av befolkningen regelbundet lyssnar till privat lokalradio? Jag håller med om att den privata lokalradion inte har gett en ökad mångfald på de orter där ni har stoppat tillkomsten av en privat lokalradio, där ni genom att stoppa koncessionsförfarandet har förhindrat att nya radiostationer kan växa fram. På de orter där det finns privat lokalradio finns det däremot i dag en mångfald. Vi behöver dock inte tala om historien. Låt oss i stället titta på det som nu är aktuellt. Det finns ett utrymme för att ge svenska programföretag en möjlighet att producera program, öppna för skapande och ge publiken ett programutbud och en nyhetsförmedling runt om i landet vid sidan av det som finns. Det kommer helt klart att innebära att Sveriges Television tvingas utveckla och precisera sin public service-roll ytterligare. Det skulle också helt klart leda till att TV 4 inte längre hade sitt reklammonopol. Men på vilket sätt, Margot Wallström, skulle det vara försvårande och negativt för svensk kultur om vi fick ett ökat utbud under de närmaste åren, vilket kunde nås/ses av publiken? På vilket sätt skulle det vara till nackdel för publiken att kunna välja mellan flera olika program?

Fru talman! Jag är inte alls rädd för att tala om den privata lokalradion. Tvärtom gjorde jag det. Jag frågade också: På vilket sätt har den enligt kulturministern misslyckats? Den har ju vunnit en stor del av publiken. På vilket sätt skulle det inte vara fråga om mångfald och valfrihet när det på orter i Sverige där det tidigare bara fanns tre eller fyra radiokanaler nu finns tio eller tolv olika kanaler att välja mellan? Det spelar ingen roll för den enskilde lyssnaren om möjligtvis musik under några timmar sänds i den ena staden och motsvarande musik sänds i den andra staden. Det intressanta är att mångfalden har ökat. Detta är egentligen inte den viktiga frågan här i dag. Det är ju helt tydligt att monopolet är borta. Ni var emot att monopolet togs bort. Ni hindrade och hejdade det. Nu försöker ni vaktslå att politiken och staten skall kunna styra utbudet. Därför vill jag lyfta fram ett mycket enkelt recept för att snabbt se till att den svenska publiken kan få en ökad mångfald och att det blir mer av produktion. För det första gäller det att omedelbart börja sända För det andra gäller det att se till att M 4 och M 5 öppnas för dem som nu vill sända. Det kommer att leda till att publiken kan få ett programutbud som den kan ta emot nu. Det besvärande med Margot Wallström är att det i grunden är fråga om ett makt och producentperspektiv - det gäller att ha kontroll över vad som sänds. Men det som skulle kunna sändas via ett digitalt markbundet nät kommer inte att kunna tas emot av den stora delen av publiken förrän bortom den avtalsperiod som vi nu diskuterar för Sveriges Television. Anledningen är den typ av mottagarapparater som vi i dag har. En liten elit skulle kanske kunna ta emot nämnda sändningar, men det stora flertalet skulle få finna sig att leva med den dominans som det gamla monopolet innebar och det reklammonopol som TV 4 i dag utgör. Min enkla fråga är: Varför icke nu se till att fler program kan göras, att det blir mer av skapande och att publiken kan få ökad valfrihet? Fru talman! Tyvärr tror jag att jag vet svaret. Socialdemokrater ser nämligen mediepolitiken som ett sätt att kontrollera publikens programutbud. Konsekvensen av det är att Sverige och svenskt skapande - svenska programföretag - kommer att bli omkullsprungna av andra aktörer, som inte inväntar kulturministerns listiga lösningar när det gäller olika typer av teknik.

Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Även om det formellt sett är fullständigt, ger det ändå anledning till några följdfrågor. Först måste jag korrigera mig själv på en punkt. Jag avsåg egentligen inte att kräva att kulturfrågorna skulle få en konkret behandling, utan en korrekt. Jag misstänker att formuleringarna i kulturministerns svar inte hade ändrats på något avgörande sätt om ministern hade haft tillgång till frågans ursprungliga formulering. Jag vill också inledningsvis slå fast att jag naturligtvis inte anser att kulturministern skall vidta några som helst åtgärder i enskilda ärenden. Det framgick för övrigt också av min interpellation. Kulturministern pekar på att Kulturrådet som beredande organ för Stiftelsen Framtidens kultur skall iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Det är ju bra om det blir fastslaget från högsta ort. Ändå anser jag att det framstår som oroande om en tjänsteman vid denna beredande instans med titel, hemvist och allt går ut i en kvällstidning och tillkännager att han, byrådirektören vid Statens kulturråd, anser att Stiftelsen Framtidens kultur bör skrotas. Den debattör som väljer att markera sitt organisatoriska hemvist avser naturligtvis att den på något sätt skall ingå i opinionsbildningen. Många som har en mer perifer kontakt med Statens kulturråd, men ändå vet att det har en viktig roll i svenskt kulturliv, torde uppfatta en person som uppger sig vara byrådirektör som talesman för myndigheten. Hur anser kulturministern att läsarna skall uppfatta ett debattinlägg där skribenten under sitt namn t.ex. skriver statssekreterare, Kulturdepartementet? Är inte avsikten att det skall ge någon sorts indikation om hur inlägget skall läsas? Finns det inte en risk för att, om inga korrigerande budskap presenteras, det av de förväntansfulla bidragssökarna uppfattas som en signal om hur en viktig kulturmyndighet ser på Stiftelsen Framtidens kultur och dess roll i det svenska kulturlivet? Jag måste också få koppla en följdfråga till den diskussion om Stiftelsen Framtidens kultur och dess samhällsnyttighet som jag hänvisar till i min interpellation. Om styrelsen för Statens kulturråd är en garant för att "olika ärenden får en korrekt och saklig behandling", hur kan det då komma sig att deras beslutsförslag till Framtidens kultur inte har innehållit så mycket samhällsnyttighetsbedömning att det har medfört att stiftelsen skulle kunna uppfylla kravet på skattebefrielse? Jag kan i stiftelsens stadgar och riktlinjer för bidragsgivning inte se att det finns något som strider mot kraven på samhällsnyttighet. Nu betalas 57 511 000 kr i skatt och hamnar därigenom utanför kultursektorn. Det är dessutom så att skattemyndigheten i avdragshänseende i allmänhet handlägger ärenden om företagens kultursponsring efter en annan måttstock än idrottssponsring. Därför är behandlingen av stiftelsen ytterligare en bekräftelse på att de farhågor jag för fram i min andra fråga är befogade. Jag anser att det finns stora risker för att regeringen är på väg att skapa en alltför monolitisk struktur när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för dem som med liv och lust ger sig på den svåra uppgiften att genomföra någon form av kulturaktivitet. Den som behöver stöd för att förverkliga sin idé kan ha en oerhörd hjälp av att det finns olika källor, med olika bedömningskriterier och olika kultursyn, olika solidaritetsbindningar eller vilka skäl de anser sig ha för att göra en egen prioritering. Fru talman! Jag hoppas för den kulturella mångfaldens skull att mina farhågor är obefogade och att den kommande kulturpropositionen kommer att innehålla tydliga signaler om att även en socialdemokratisk regering är beredd att ge utrymme för många att bidra till ett vitaliserat kulturliv.

Ärade kammarledamöter! Några minnen är knivskarpt tydliga: ett ord, ett tonfall, en röst. Andra är mer svårgripbara: en känsla, en sinnesstämning. Så är våra minnen. Vi minns Olof Palme. Vi var många som lärde känna honom väl i arbetet, i vänkretsen eller som politisk motståndare under många år. Andra minns honom från mer hastiga möten. Ännu fler skapade sig sin bild genom TV, radio och tidningar. Alla minns vi, på vårt sätt. Vi har vår egen bild. Vi minns den ostyriga luggen, aldrig på plats i ett engagerat meningsutbyte, den knivskarpa replikattacken, den intensivt blå blicken, ivrigt sökande ny kunskap och nya människor, kroppen, ständigt halvt på språng mot nya möten. Vi som hade förmånen att arbeta nära Olof Palme, i riksdagen, i regeringen, i partiledningen, minns också en annan bild. Vi minns en människa, för vilken omtanken om andra gick i första rummet. Olof Palme uppfattades av många som den som sökte striden. Men vi var många - även bland hans meningsmotståndare - som fick uppleva att det hos honom också fanns en annan sida. Empati, inlevelse och förståelse för andras uppfattning, förmågan att lyssna, var framträdande drag i hans personlighet. Det var därför han var en mästare på att jämka samman stridiga viljor. Det var det som var nyckeln till framgång i internationella medlingsuppdrag, och det gjorde honom också till en god lagledare i riksdagsgrupp, i regering och i partiledning. Vi var många som fick del av hans högst personliga omtanke. I dag minns vi en stor politiker i Sveriges riksdag. Olof Palme verkade i den svenska politikens absoluta centrum i mer än tre decennier. Först verkade han som assistent till statsminister Tage Erlander, från 1963 som konsultativt statsråd och senare som kommunikationsminister och utbildningsminister. Han valdes 1969 till partiordförande för socialdemokraterna och blev därmed Sveriges statsminister. För att hedra minnet av en av sina mest framstående företrädare har riksdagen sammanställt en skrift i ord och bild om Olof Palme. Den finns att få efter denna minnesstund. Olof Palme beskrev själv sitt politiska ställningstagande sedan ungdomen som en gradvis fortskridande process, grundad på studier och eftertanke. En resa genom USA vid 40-talets slut och besök i Asien vid 50-talets början fick ett avgörande inflytande för hans vägval. "Min första politiska handling" - så kallade han det själv när han var med om att inom Sveriges förenade studentkårer organisera en penninginsamling till förmån för svarta studenter, som blivit utestängda från de vitas universitet i Sydafrika. Olof Palme gav i sin ordknappa, men brännande, karakteristik av detta barbariska system ett av många prov på sin förmåga att väcka engagemang. Han sade: "Apartheid är en makaber minoritetsdiktatur för social och ekonomisk utsugning, men apartheid har också en unik egenskap. Apartheid är den enda formen av tyranni som brännmärker en person ända från födseln beroende på hudfärgen." Olof Palme fick aldrig själv uppleva hur människovärdet återupprättades i Sydafrika. Han fick aldrig se bilderna av Nelson Mandela, röstande för första gången i sitt liv. Men han var en av dem som gick i första ledet i stödet till ANC och befrielsekampen. Hans betydelse i anti-apartheidrörelsen manifesteras på nytt när Sydafrikas nu demokratiska parlament vid en ceremoni nästa onsdag, den 28 februari, hedrar minnet av Olof Palme. Den svenska riksdagsdelegation som under min ledning i morgon reser till södra Afrika kommer att närvara vid denna minnesstund, där jag har inbjudits att hålla ett högtidstal. 1953 började Olof Palme på allvar arbeta inom det socialdemokratiska partiet. Som ordförande för Sveriges förenade studentkårer fick han, mycket överraskad, en morgon detta år ett samtal från Sveriges statsminister och ett erbjudande att bli dennes assistent. I sexton år arbetade de tillsammans och sågs varje dag. Olof Palme återkom ofta till det avgörande inflytande Tage Erlander haft på honom som person och politiker och citerade sin lärofader: "Hos en politiker måste tanken, ordet och handlingen uppfattas som en helhet. Om det uppstår en klyfta mellan tanke, ord och handling splittras politikerns personlighet, och medborgarna fråntar honom sitt förtroende." Värnet och utvecklingen av demokratin var grunden i Olof Palmes politiska gärning. En livaktig demokrati med engagerade medborgare var för honom förutsättningen för att respekten för de mänskliga rättigheterna skulle kunna upprätthållas och stärkas. Demokratin var för honom en nödvändig arbetsmetod, men därtill den enda garanten för människors lika värde. Olof Palme trodde inte bara på politikens möjligheter - i sin gärning försvarade han dess institutioner och utövare. Han sade: "Vi skall ha klart för oss att det inte finns någonting finare än politik. Politik innebär att man går samman för att lösa gemensamma uppgifter. Politik innebär att man ställer upp mål för samhällsutvecklingen, präglade av idén om ett gott samhälle som man gemensamt vill förverkliga. Utan politiken kan man aldrig värna människovärdet." I en demokrati är det offentliga meningsutbytet en grundpelare. Det var också här, i debatten, i utbytet av argument, som Olof Palme hämtade näring till sitt engagemang. Debatten som metod var en utmaning för honom, och det var också här han stimulerade - och utmanade - oss alla. I sina tal använde han demokratins starkaste vapen, argumentationen, grundad på både lidelse och förnuft. Torsdagen den 24 april 1958 höll den unge, nyvalde ledamoten av första kammaren, Olof Palme, sitt första anförande i riksdagen. Det gällde pensionsreformen. Hans tal handlade om framstegsoptimism. Men för honom var en bättre framtid inte bara fler kraftverk, storflygfält och bilar. En bättre framtid måste också innebära trygghet och rättvisa vid ålderdomen. Talets avslutande rader angav inriktningen på de nära 30 år inom politiken som låg framför den unge Han sade: "Jag tror, herr talman, att de, som i dagens pensionsdebatt försöker spela ut generationerna mot varandra, inte känner ungdomen. De känner inte ungdomens sinne för solidaritet och rättvisa." Den då 31-årige riksdagsledamoten hade genom sin ställning redan ett avgörande inflytande på politikens inriktning, och han skulle utifrån sina kommande roller utöva ett avgörande inflytande på bygget av det moderna Sverige och välfärdsstaten. 17 år senare höll Olof Palme ett uppmärksammat tal vid den socialdemokratiska partikongressen. Då gällde det barnen - vår framtid. Olof Palme var engagerad i barns levnadsvillkor på ett sätt som var ovanligt för män i hans generation. Han sade: "Det är bara det att den enda praktiska anknytningen till framtiden som vi har egentligen är barnen. Det är i dem man ser framtiden växa fram. - Vi sysslar ju vanligtvis med allmänna problem, men vad det här ytterst handlar om är sådant som vi inte gärna talar om eller sätter på pränt, såsom ömhet och livskänsla, värme och spontanitet, samvaro och gemenskap. Allra längst bort handlar det om någonting så fantastiskt som glädje." Olof Palme var kanske framför allt idépolitikern. Den som lyssnat till Olof Palme och den som i dag tar del av tal och riksdagens protokoll slås av det ledande temat: den ideologiska grundtonen. Och när vi i dag minns Olof Palme minns vi kanske framför allt just detta: politikern som med ideologisk övertygelse verkade för mänskliga rättigheter, solidaritet och rättvisa och för människors lika värde i en internationell rörelse utan gränser likaväl som i en svensk förort. Egendomligt nog är det mindre känt just hur starkt och lidelsefullt hans personliga engagemang var för den svenska vardagen, och vad man kunde göra för att förändra människors livsvillkor så att var och en skulle få en möjlighet att, som Hjalmar Branting en gång uttryckte det, "förverkliga sina bästa stämningars längtan". Olof Palmes ideologiska ståndpunkt växte ursprungligen fram utifrån ett internationellt engagemang, och han kom att verka i denna internationella miljö i hela sitt liv. Man kan fortfarande träffa enskilda människor i Sydafrika, i Tjeckien och i Vietnam, som berättar vad Olof Palmes insatser betydde för att de skulle härda ut under de onda åren. Den värld som Olof Palme levde mitt i har förändrats. Hans övertygelse bars fram av visioner om en värld där fred råder och människovärdet respekteras. Den av Olof Palme ledda oberoende kommissionen för nedrustnings och säkerhetsfrågor lade fram den rapport om "Gemensam säkerhet", vars grundsyn kom att prägla den utveckling som ledde fram till genombrottet i nedrustningsförhandlingarna och slutet på det kalla kriget. Men han fick aldrig själv uppleva hur många av dessa visioner tog form i verklighet. Sin sista dag i livet undertecknade Olof Palme sexnationsinitiativets tredje budskap till president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov. Det var en uppmaning till supermakterna att inte ge tillstånd till någon ny kärnsprängning fram till nästa toppmöte, vilket skulle bana vägen till ett provstoppsavtal. Samma dag gav han en intervju för tidningen Statsanställd där han framställde 1986 som de stora möjligheternas år. "Misstron viker som dimman en tidig vårmorgon", sade Olof Palme denna fredagseftermiddag i slutet av en lång arbetsvecka fylld av möten, problemlösning och hårt vardagsarbete. I vår värld i dag har många visioner blivit verklighet. Misstrons dimmor har gett vika för öppenhet. Murar har raserats. Det kalla kriget har förpassats till historien. Frihet och demokrati har återerövrats, även i vår närhet. Men vi har också tvingats uppleva att nya konflikthärdar blossat upp som på nytt lett till omänskligt lidande och att hoppingivande fredsprocesser saboterats. Det manar till att i Olof Palmes anda aldrig ge upp. Låt mig avsluta med att citera några rader av vad FN:s dåvarande generalsekreterare, Perez de Cuéllar, sade i sitt tal vid Olof Palmes begravning: "Olof Palme personifierade FN-stadgans högsta ideal. Den kräver slut på krig - han levandegjorde begreppet fredskämpe. Den befäster tron på de mänskliga rättigheterna - han var en orubblig förkämpe för människans universella värde och värdighet. Den manar till socialt framåtskridande - han stod otvetydigt på de fattigas och förtrycktas sida. Över hela världen är Sverige i dag liktydigt med idealen fredlig stabilitet och medmänsklighet. Till en inte ringa del kan detta tillskrivas Olof Palme. Hans visioner kände inga nationella gränser." Ärade kammarledamöter! Vi minns i dag Olof Palme och hans livsverk. Vi hämtar kraft ur vetskapen om vad en enda människa förmått uträtta under sin stund på jorden. Vi påminner oss om vårt ansvar att fullfölja och stärka de möjligheter till fred och frihet som samarbete över gränserna ger oss.

Fru talman! Livet består av levande människor, deras arbete och deras vardagsliv. Dessutom är det korrelerat i tiden. Det består också av ett samhälle, ett samfund, som skall lyfta eller bära människor genom sårbara perioder, genom de perioder när individen själv eller familjen inte längre orkar. På det sättet är vi alla beroende under längre eller kortare perioder i livet, och det är inte alltid vi vet när dessa perioder skall inträffa. Under de perioder då vi är barn, sjuka eller äldre och när vi ställs utan arbete är ett starkt skyddsnät en av de viktigaste uppgifterna för ett samhälle. Vi har varit mycket bra på att ordna de här sakerna för oss tidigare. Nu raseras systemet i snabb takt. Låt Sveriges riksdag och regering ta nya tag nu. Vi får inte svika våra medborgare i dessa viktiga frågor. Vi har den kunskap som behövs för att ta nya tag. Vi vet hur människor har det. Vi kräver av våra väljare att de skall vara ansvarstagande. Då måste vi politiker rimligen kräva av oss själva att vi skall ta ett liknande ansvar. Vi har tidigare presenterat ett förslag om ett s.k. brutet tak i de försäkringar vid sjukdom, arbetslöshet och barnafödande som har en varaktighet upp till högst två år. Förslaget innebär att ersättningsnivån höjs till 80 % för inkomster upp till 12 700 kr i månaden. Av inkomster därutöver får man 40 %. Det innebär att alla med inkomster upp till 14 900 kr tjänar på vår modell. Nytt är våra förslag till ersättningar vid långvarig sjukdom och ohälsa samt vid ålderdom. De föreslås utgå som ett grundskydd, lika för alla oberoende av inkomst. Det är "vi" och "dom", och aldrig byter vi sida med varandra - de som har det bra och de som har det dåligt. De socialbidragsnivåer som föreslås är så erbarmligt låga att vi kanske snart också har ett Lortsverige tillbaka. I valet mellan tvål och bröd väljer människor bröd. Är vi beredda att i framtiden träffa på fler bagladies och bostadslösa män på våra gator? Är vi beredda att se dem i ögonen?

Fru talman! Den generella välfärden ger oberoende och rörelsefrihet. Den lyfter bort oron för mycket av det oväntade som kan inträffa och slå sönder våra liv och våra drömmar. Vi kan andas lättare. Vi kan se oss omkring. Viljan vaknar att erövra världen, spänna våra krafter för att påverka och förändra. Vi får lust att upptäcka och förnya. Vi orkar satsa, också när oddsen för att lyckas är små. Vi dras mot det ljusa och goda. Så beskrev Olof Palme den generella välfärden i sin sista debatt i Sveriges riksdag för nästan precis tio år sedan. Bättre än så kan den knappast skildras. Sedan dess har den stadiga ekonomiska tillväxten, som gav förutsättningar för hela tiden växande välfärdsutgifter brutits. Vi har blivit tvungna att anpassa socialpolitiken till den försämrade ekonomin. Men det var inte välfärdspolitiken som orsakade den ekonomiska krisen. Nettokostnaderna för transfereringar och verksamheter var oförändrade som andel av BNP under hela 80-talet. Men 90-talets kris har skapat en kris också för välfärden. Miljöpartiet har inbjudit till en debatt om välfärden med anledning av besparingarna inom välfärdspolitiken och hur de har slagit mot utsatta grupper. Jag uppskattar verkligen att Miljöpartiet visar intresse för välfärdsfrågorna. Det är mycket viktigt att vi kan få en bred debatt om välfärdens utveckling och fördelning. Det är också glädjande att Miljöpartiet tydligt markerar mot dem som antyder att problemet är att människor är arbetsovilliga eller fuskar. En sådan stämning av misstroende uppstår lätt när en stor grupp hamnar utanför arbetsmarknaden. Det krävs tydlighet och kraft att stå emot den, och politikerna har ett alldeles särskilt ansvar. Det som däremot oroar mig är att Miljöpartiet med sina "brutna tak" vill ge upp en av de viktigaste principerna i socialförsäkringarna, inkomstbortfallsprincipen. De tror att de då kan förbättra villkoren för de sämst ställda. Men vi får inte låta den korta sikten bli den långa siktens fiende. Det som i stunden kan verka riktigt kan på längre sikt stå i direkt motsättning till våra mål. De som vill förändra socialpolitiken i riktning mot minskad inkomstrelatering av ersättningarna verkar ha två vitt skilda mål för ögonen. Några vill göra det för att bryta sönder viljan att betala gemensamma försäkringar och i stället låta de privata alternativen ta över. Moderaterna brukar inte hymla med att det är deras strävan. Andra, som Miljöpartiet och Centern, tror att man med ökade inslag av grundtrygghet kan skapa en bättre fördelningspolitisk träffsäkerhet. Den risk vi står inför i dag är att det bildas en ohelig allians mellan de på ena sidan som vill göra kortsiktiga fördelningsvinster och de på andra sidan som vill lägga grunden för att den svenska modellen på sikt skall förtvina. De senare vet och litar på att människor som inte får något för skatten kommer att göra motstånd mot att betala. Jag är rädd för att de har rätt. Fru talman! Socialdemokraterna har genomfört kraftiga besparingar utan att ge upp generaliteten i välfärdspolitiken. Vi är övertygade om att vi nu har fattat de beslut som krävs för att vi skall ha råd med välfärdssystemen. Några ytterligare försämringar utöver de som redan har beslutats skall inte behövas. Men ingen kan neka till att kombinationen av hög arbetslöshet och nedskärningar har lett till att grupper har drabbats av försämrade villkor. De beräkningar som har gjorts på Socialdepartementet visar att barnfamiljerna, en grupp som har drabbats svårt, har fått inkomstminskningar med i genomsnitt 10 % sedan 1991. Enförälderfamiljerna har fått samma neddragning i ekonomisk standard, men från en lägre nivå. Andelen som har hamnat på en inkomstnivå som understiger socialbidragsnormen har fördubblats. Nu har 27 % av de ensamma mammorna inkomster under socialbidragsnorm. Till skillnad från det som skett i andra grupper har däremot socialbidragstagandet i gruppen inte ökat utan legat fast. I ljuset av detta är det alltför lätt att ropa på att de med låga inkomster skall särbehandlas och att man skall ge upp den generella principen. Men alla erfarenheter visar entydigt att om man ger sig in på den vägen slutar den i segregering i stället för integrering, fattigdom i stället för välstånd. Den grupp där det framgår med allra störst tydlighet är för ensamföräldrarna. I Sverige riktar sig inte några speciella åtgärder direkt till dem. De har barnbidrag, bostadstillägg och bidragsförskott enligt samma regler som andra. Betydelsen av detta är större i deras ekonomi, men de särbehandlas inte och de är inte överrepresenterade bland de allra fattigaste. Om man mäter fattigdom, som internationellt brukligt är, med dem som har en inkomst under halva medianinkomsten är 6 % av de ensamstående mammorna i Sverige fattiga och andelen har knappast alls ökat. I USA är andelen fattiga 60 %, tio gånger större, och i Tyskland över 25 %. Den lägre fattigdomen bland ensamstående mammor i Sverige beror inte i första hand på att bidragen är generösa, utan i stället på att de allra flesta kvinnor med barn är väl förankrade på arbetsmarknaden. Ensamma mammor är inte någon ny underklass. De är vanliga, hårt arbetande kvinnor med barn, som lever vanliga liv. De ensamma mammorna är dagisfröknar, sjukvårdsbiträden, journalister, handelsanställda och statssekreterare. De bor i Stockholms förorter, i innerstan, i småstäder och på landet. Deras barn gör samma saker som andra barn. Ensam mamma är något som många svenska kvinnor är någon period i livet. De har det ekonomiskt litet kärvare, eftersom de bara har en lön som oftast är en kvinnolön. De har mindre tid för att städa och hänga upp nya gardiner. Men de allra flesta klarar av sin livssituation och ger sina barn en god start i livet. Det går också lättare ju mer ansvar fäderna tar. Det gör faktiskt många, och de blir allt fler. Många gånger har ensamma mammor valt att bryta upp samboförhållanden som inte har fungerat. Vi får inte glömma att detta är en av de största frihetsvinsterna för svenska kvinnor. De kan välja partner av kärlek och måste inte stanna i dåliga förhållanden av ekonomiskt nödtvång. En effekt av lågkonjunkturen är dock särskilt allvarlig. Det verkar vara betydligt svårare, speciellt för de unga och ensamföräldrarna, att etablera sig på arbetsmarknaden. Bland dem som är ensamma med barn och är under 25 år har bara en tredjedel arbete. Även bland dem som är litet äldre har andelen utan arbete ökat och är högre än för kvinnor i allmänhet. När arbetslösheten har ökat har den här gruppen hamnat långt bak i kön. Ensamföräldrarna måste återerövra sin position på arbetsmarknaden. Det måste vara möjligt att gå tillbaka till utbildning även om man har barn. Den andra föräldern måste också ta stort ansvar för barnet. Vi måste hålla fast vid den generella välfärdspolitiken så att vi inte skapar fattigdomsfällor och låser in ensamma mammor i fattigdom och bidragsberoende. Vi måste värna om en bra barnomsorg till alla barn. Särskilt ensamstående mammor måste få behålla barnomsorgen också om de är arbetslösa. Fru talman! De bästa socialförsäkringarna är de som så få som möjligt är beroende av men som ger alla så goda ersättningar som möjligt när de verkligen behövs. Ett stort antal bidragsmottagare gör socialförsäkringarna dyra men vittnar också om ett samhälleligt misslyckande med att hålla nere arbetslöshet och ohälsa. Vi måste verka för att socialförsäkringssystemen inte blir återvändsgränder utan tvärtom vägar tillbaka till produktivt arbete. Det gör vi bara genom att få ned arbetslösheten och behålla den generella välfärden.

Fru talman! Miljöpartiets förslag är också inkomstrelaterat. Sverige och svenska beslutsfattare har stor makt att besluta om hur vi skall omfördela våra resurser och vad som skall prioriteras. I Sverige står minst 800 000 människor utanför trygghetssystemen, och de blir bara fler för varje dag som går. Nära en miljon är nollklassade i vår sjukförsäkring. Sverige har valt sin väg - en väg som i snabb takt leder till ett A-lag och ett B-lag i samhället. Kriteriet för att kvala in i A-laget är att man någon gång skall ha haft ett arbete under en viss tid. Många människor kommer aldrig så långt, och där har vi vårt B-lag. Sveriges riksdagsmajoritet har valt vilken inriktning vårt samhälle skall ha. Det visar de nedskärningar vi redan verkställt. Sänkningen av a-kassan och försäkringsnivåerna till 75 %, sänkningen av basbeloppet som påverkar våra folkpensionärer och sänkningen för förtidspensionärer är några av otaliga exempel. Den andra biten är de taxehöjningar och fördyringar som påverkar människors dagliga liv, t.ex. Svenska folket har ganska nyvaket börjat se efter i sin plånbok, bara för att märka att dess levnadsvillkor kraftigt har förändrats. Klyftorna i samhället ökar, och vi står bara här och ser på. I de flesta partiers program och deklarationer talas det högstämt och vackert om människors lika värde. Jag anser att dessa ord helt saknar innehåll om de inte följs upp av en realpolitik som tar fasta på dessa grundvärderingar. I dag kommer vi med all säkerhet att ett flertal gånger få höra att vi har ett stort budgetunderskott och en stor utlandsskuld och att vi måste spara. Det håller Miljöpartiet med om. I vårt förslag till budget hade vi sparat lika mycket som Socialdemokraterna, ja, t.o.m. litet mer. Vi är beredda att ta vårt samhällsekonomiska ansvar, men vi anser inte att det går att spara mer på de grupper som har det sämst ställt! Vi miljöpartister anser att finns områden där vi inte skall spara. Exempel på sådana är lönebidragen till handikappade, assistansersättningen till de svårt funktionshindrade, barntillägget för vuxenstuderande, villkoren för människor med förtidspension samt låginkomsttagarnas sjuk och a-kasseersättningar. Har vi inte råd att prioritera dem som har det svårast i dag kan Sverige inte längre kallas för ett välfärdsland. Regeringen talar om att den utslagning som görs, den görs för att bevara välfärden. Det är ett resonemang som brister i logik. Jag läste i går i DN att styrelseledamöters arvoden måste höjas och direktörers löner stiga ytterligare. I går ställde sig även Metalls ordförande Göran Johnsson på samma sida och hävdade att löneklyftorna måste öka i samhället. Han talar hellre om lönsamhet än om solidaritet, står det i artikeln. Jag undrar: Är det något att vara stolt över i dag? Jag tycker att vi riksdagsledamöter skulle kunna frysa våra löner igen, precis som vi gjorde förra gången vi var i riksdagen. Det skulle vara att visa att vi står på den andra sidan. Samtidigt som man föreslår att människor som söker socialbidrag skall gå till socialkontoret för att få pengar till nya skor är det i dag helt okej att vilja öka inkomstklyftorna mellan människor. Är detta en verklig förnyelse? För mig är det bara desperat sökande efter nya förslag till hur grundskyddsnivåerna skall beräknas. Vi i Miljöpartiet har ett förslag till grundskydd där en ensamstående långvarigt sjuk eller arbetslös får Med enhetliga ersättningsnivåer blir det möjligt att samordna de olika systemen på ett helt annat sätt än i dag när den enskilde ofta skickas runt mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, sjukvård och socialtjänst. I sämsta fall kan han bli Svarte Petter som ingen riktigt vill veta av. Det är arbetsamt för den enskilde och ineffektivt och dyrt för samhället. Vi har också ett förslag om att höja barnbidraget till 1 000 kr och beskatta det. Då blir det både generellt och behovsprövat. De exempel på olika länder som statsrådet tog upp tycker jag inte har någon större relevans för oss. Skall vi jämföra oss med några länder skall det vara iländer, och där har Sverige lämnat toppen i ligan för länge sedan. Vi har inte alls det sociala skyddsnät som vi har haft. Många ramlar helt emellan; andra får så låga nivåer att de inte klarar sitt dagliga liv. Då måste samhället träda in igen! Först sänker myndigheterna så mycket att människor inte klarar sig, och sedan skall de gå till samma myndigheter och be om mera pengar! Vore det inte bättre att stödja människors självtillit och ge dem så mycket att de har en möjlighet att hålla näsan över vattnet? Vi har det dåligt ställt, men det finns pengar i samhället. Jag återkommer till det i mitt nästa anförande.

Fru talman! För många är i dag försörjningen ett stort problem. Exempel på det är höjda skatter, minskade bidrag och oro för jobbet. Vad vi här ser är konsekvenserna på det individuella planet av att Sverige sedan 1970-talet har fallit tillbaka från tredje plats i den internationella välfärdsligan till sjuttonde plats bland 24 OECD-länder. Även inom EU ligger vi klart under genomsnittet i levnadsstandard.

Vad det handlar om är således inte ett fördelningsproblem utan ett resursproblem. Det är inte så att välståndet är anmärkningsvärt ojämnt fördelat i Sverige. I den rapport om ensamföräldrarnas situation som är en av utgångspunkterna för denna debatt påpekas att endast ca 5 procent av ensamföräldrarna i Sverige har en disponibel inkomst under halva medianinkomsten, jämfört med 60 procent av de ensamma mödrarna i USA. Vad som inträffat är att hela landet i en internationell jämförelse har blivit fattigare. Jag kan åter åberopa Kjell-Olof Feldt, som visar att gränsen för de 10 % s.k. höginkomsttagare här hemma, de som nu skall beskattas hårdare, är lägre - 21 000 kronor i månaden - än vad en högst vanlig industriarbetare tjänar i Problemet med den vikande välfärden är således inte i första hand fördelningspolitiskt utan tillväxtpolitiskt. För 20 år sedan lanserade vi moderater begreppet "den nya otryggheten". Härmed avsågs att allt fler svenskar kände sig osäkra och rotlösa till följd av stigande skatter och växande svårigheter att på egen hand dra försorg om sig och sina närmaste. Vi pekade på rundgången av skatter och bidrag. Sedan dess har ekonomin vuxit mycket långsamt, bidragsberoendet ökat och samhällets små, frivilliga gemenskaper satts på undantag. Länge dolde man problemen genom att i accelererande takt bygga ut den offentliga sektorn, vilket gav både arbetstillfällen och service. När verksamheten inte längre gick att finansiera inom landet, började vi leva på lån, vilket kom till uttryck i stora underskott i bytesbalansen. Genom att kronan försvagades blev Sverige dock allt fattigare. Till slut blev det inte möjligt att fortsätta denna politik. Men när nu den offentliga sektorn inte längre har råd att leverera de bidrag och den service som människor anpassat sig till, är många helt försvarslösa. Bidragsfällan slår igen. Offentliga bidrag, det har vi många exempel på, kan aldrig ersätta den verkliga trygghet som växer ur ett eget arbete, en god inkomst, ett eget sparande och en efterfrågad kompetens. Trygghet är att leva i ett samhälle där ekonomin växer, där arbetsmarknaden fungerar och där man själv förfogar över merparten av vad man förtjänar på sitt arbete. Trygghetens värsta fiender är ekonomisk stagnation, arbetslöshet och bidragsberoende. Ekonomisk stagnation drabbar alltid hårdast dem som har de smalaste marginalerna. När människor till följd av bl.a. höga skatter tvingas se offentliga bidrag som ett betydelsefullt inslag i hushållsbudgeten, blir de mycket känsliga för förändringar. Dålig ekonomisk tillväxt kan inte i längden maskeras med en ännu sämre produktivitetsutveckling utan måste till slut leda till färre jobb. Utbredd arbetslöshet medför att stora grupper blir helt utlämnade till den offentliga sektorns insatser. I Sverige råder i dag en strukturell massarbetslöshet, eftersom den del av arbetskraften som inte fann sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden ens i högkonjunkturen låg avsevärt över 10 %. En illa fungerande ekonomi, en stel arbetsmarknad och en traditionsbunden fackföreningsrörelse låser ute tusentals personer från den kanske viktigaste trygghetskällan av alla: det egna produktiva arbetet. Den som har ett riktigt arbete har också den grund för såväl inkomster som social gemenskap som ett aktivt arbetsliv utgör. Att dessutom ha kontrollen över en fungerande privatekonomi, där den egna lönen är en helt dominerande del av den disponibla inkomsten, ger en handlingsfrihet som gör den enskildes situation mer trygg och förutsägbar. Men det är inte nog med att den behållna inkomsten skall räcka till för löpande utgifter. I varje persons liv inträffar händelser som inte kan förutses. Förmågan att klara det oförutsedda beror i hög grad på det utrymme som finns att sätta undan ett sparande för oväntade utgifter. Trygghet och välfärd handlar således i botten om tillväxt. Det handlar inte om ökade bidrag som kräver höjda skatter. Tvärtom måste det skapas ett utrymme för att sänka skatter på produktionen, vilket tillsammans med en avreglering av arbetsmarknaden kan ge nya företag och fler jobb. Och inte minst gäller det att sänka skatter på det arbete som utförs av personer med lägre inkomster för att dessa skall ges en realistisk möjlighet att klara sin egen ekonomi - att kunna leva på sin lön!

Fru talman! Ekonomisk balans och uthållig tillväxt är grunden för vår välfärd. Utan sådan ekonomisk balans och utan tillväxt baserad på kretsloppsprincipen kommer den gemensamma kaka som vi har att fördela för vår välfärd att förbli ständigt krympande. Det är därför viktigt att välfärdsdebatten fokuseras på det verkliga problemet, hur vi skall kunna uppnå ekonomisk balans och få mer resurser att dela på för våra gemensamma behov. Det är viktigare än att bara fastna i frågan om hur den krympande kakan skall kunna delas i allt mindre bitar. Rättvis fördelning och en trygg välfärd måste gälla alla. Det är inte rimligt att stora grupper står utanför trygghetssystemen. Centerpartiet anser att de befintliga socialförsäkringssystemen inte längre är tillräckligt hållbara. Försäkringar som nästan enbart bygger på inkomstbortfallsprincipen ger inte trygg välfärd åt alla, speciellt inte när staten tvingas spara. Generella besparingar i befintliga system drabbar människor med knappast marginaler mest. Inriktningen inför kommande arbete måste vara att förändra välfärden så att försäkringarna ger mer av grundtrygghet. Om vi skall kunna rädda välfärden måste vi så fort som möjligt få bort statens budgetunderskott. Vi måste börja betala av på statsskulden. Vi måste satsa på att få i gång en kretsloppsanpassad tillväxt. Det gör oss alla rikare. Med en sådan ekonomisk inriktning sjunker räntan, stiger kronan i värde, kommer investeringarna i gång och jobben med dem. Med jobben följer stabilare inkomster för hushållen vilket ger ett mer rättvist fördelat konsumtionsutrymme. På så vis kan en nedåtgående spiral vändas uppåt igen. Det är arbetslösheten, som orsakas av den ekonomiska obalansen, som är det främsta och största hotet mot en rättvist fördelad välfärd. Arbetslösheten är fördelningspolitiskt orättfärdig därför att den drabbar unga människor, de lågutbildade och kvinnorna hårdast. Nyckeln till en god välfärdspolitik ligger därför i hur vi skall kunna få bukt med arbetslösheten. Ett av de avgörande svaren på den frågan är: Vi måste lyckas med att sanera statens finanser. Vägen dit och till en trygg och rättvis välfärd går, mina vänner, hur illa vi än tycker om det, över tuffa och på kort sikt kännbara besparingar. Någon annan väg finns tyvärr inte att gå. Centern har genom överenskommelse med regeringen om den ekonomiska politiken markerat sin avsikt att slå vakt om välfärdspolitiken. Genom Centerns medverkan har den ekonomiska grunden lagts för att arbetslösheten successivt skall kunna minskas. Men det räcker inte. Det kommer att krävas ännu fler åtgärder, framför allt av strukturell karaktär, för tillväxten. Fru talman! Det behövs också en strukturell förnyelse av trygghetssystemen, en förnyelse som bygger på mer av grundtrygghet. Dagens trygghetssystem fungerar inte längre tillfredsställande. Det är konstruerat i ett helt annat ekonomiskt klimat än det vi kan förvänta oss i framtiden. Det emanerar från en tid då vi hade ständigt hög tillväxt och då det fortfarande fanns utrymme för skattehöjningar. Dagens trygghetssystem fungerar dessutom bäst för dem som redan har det relativt bra, medan hundratusentals, i första hand unga människor, står utanför systemet. För några dagar sedan kom larmrapporten om de ensamstående mödrarnas allvarliga situation. Det är ytterligare ett belägg för trygghetssystemets dåliga träffsäkerhet. De som har störst behov får minst. Både de ensamma mödrarna och de som i dag står utanför arbetslöshetsförsäkrings och socialförsäkringsskyddet skulle gynnas av det förslag som Centern har lagt fram på försäkringsområdet och inom familjepolitiken. Centerns förslag till reformerat välfärdssystem står på tre ben. Ett nytt pensionssystem, en s.k. arbetslivsförsäkring och ett nytt familjestöd. Centern vill reformera nuvarande arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkring till en gemensam försäkring kallad arbetslivsförsäkring. Meningen är att den försäkringen skall omfatta alla som är mellan 18 och 65 år och även ge ett ökat inslag av grundskydd för dem som i dag står utanför systemet. Inom ramen för det här ligger också ett frivilligt system för höginkomsttagarna. Det är nödvändigt att det sker en omfördelning från dem som har höga inkomster till dem som har lägre för att det här skall kunna bli rättvist. Centerns barnkonto bygger på en sammanslagning av den nuvarande föräldraförsäkringen och barnbidraget, och meningen är att ersättningen skall utgå per barn i stället för att vara baserad på föräldrarnas inkomster. Fru talman! De ensamstående mödrarna och de som står utanför nuvarande försäkringsskydd skulle tjäna på Centerns förslag till grundtrygghetssystem. De tillhör utan tvivel dem som har mest att tjäna på den ekonomiska politik som Centern och regeringen tillsammans kommit överens om för att jobben skall kunna tryggas och för att människor skall kunna få arbeta för sin försörjning. Centern erbjuder en helhetslösning som är en kombination av ekonomisk sanering och ett förnyat välfärdssystem, byggt på grundtryggheten.

Fru talman! Flera plus än minus för hushållen 1996, i alla fall för dem som är friska, har jobb och inte många barn. Så låter den mycket talande titeln på den privatekonomiska rapport som Postens ekonomer har sammanställt inför förändringarna som trädde i kraft i och med årsskiftet. Det är en tuff vardag regeringen har försatt många svenska familjer i. Att ha mycket månad kvar i slutet av pengarna är en verklighet för hundratusentals människor. Socialkontoren har fått många nya besökare, och antalet arbetssökande på varje ledig plats ökar. Sverige tillhör inte längre de allra rikaste länderna. Det är vinter i välfärdslandet, både bildligt och bokstavligt talat. Stundar det då en vår för det svenska folket? Kommer det nya jobb till den dryga halvmiljon som är arbetslösa? Kommer statens ekonomi i balans, så att räntorna kan sjunka? Skjuter tillväxten fart, så att friska pengar kan komma till sjukvården, skolan och äldreomsorgen? Ja, säg det! En sak kan man dock vara rätt säker på - det är ingen naturlag att det hela tiden måste bli sämre i Sverige. Det finns ju faktiskt orsaker till att många andra länder nu har sprungit ifrån oss i välfärdsligan. Det är vår absoluta övertygelse i Folkpartiet att det går att vända utvecklingen. Men då måste vi börja styra utvecklingen och inte låta utvecklingen styra oss! Jag tycker att Anna Hedborg och regeringen skulle lyssna på lilla Ida när hon sjunger i Sommarvisan: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart. Vi i Folkpartiet har en del bra förslag för att sätta fart på Sverige mot sommaren. Den största sprickan i välfärdsbygget är naturligtvis arbetslösheten. Regeringen tycks tro att den går att prata bort, men tiden är ute för fagra tal och ihåliga löften. Nu krävs handling. Det första regeringen måste göra är att sluta mobba de små och medelstora företagen. Det är ju där de nya jobben måste komma. Det är rätt fantastiskt, tycker jag, att det verkar som om socialdemokratiska statsråd inser vikten av företag först när de har avgått som statsråd. Odd Engström pratar numera om vikten av småföretag, Kjell-Olof Feldt har gjort det länge, och nu senast har Mona Sahlin gjort det. Det vore ju trevligt om någon som fortfarande är statsråd kunde prata om vikten av företagande. Folkpartiet gjorde nyligen en undersökning om svenska folkets vilja att starta nya företag. Det visade sig att var fjärde svensk bar på en affärsidé. Min uppmaning till Anna Hedborg och regeringen blir därför att försvara företagarna i stället för att försvåra för dem. Företagarna måste bli våra nya hjältar, som Anne Wibble brukar uttrycka saken. Vi måste ha ett näringsliv som fungerar och växer - annars får vi ägna all tid här i kammaren åt att diskutera vilken välfärd vi skulle vilja ha om vi hade pengar till det. Men - och det är ett viktigt "men" - en förutsättning för att näringslivet skall kunna fungera och växa är också att vi har ett bra utbildningssystem, att barn och äldreomsorgen fungerar och att sjukvården har kvalitet. Min första fråga till Anna Hedborg får därför bli: Kommer regeringen att lägga fram några förslag som förbättrar villkoren för företag och företagare? Det borde vara enkelt att svara ja eller nej på den frågan. Ragnhild Pohanka räknade i sitt inledningsanförande upp en lång rad områden där nedskärningarna har fått effekt. Det är inte svårt att hålla med henne om den hotbilden. Men problemet med Miljöpartiet är att man säger nej till tillväxten, man säger nej till att kakan skall växa. Då måste en rimlig fråga till Miljöpartiet bli: Varifrån skall pengarna tas? Om ni är emot tillväxt - vem är det då som skall avstå för att vi skall ha råd med allt detta som är så bra? Till Lars Tobisson vill jag säga: Det låter så oerhört fint att säga att skatten måste sänkas så att man har råd att leva på sin lön, men vad innebär det i praktiken? Bo Lundgren och andra talar t.ex. om att ta bort statliga och kommunala bidrag till barnomsorgen. Vad innebär det för t.ex. en ensamstående mamma? Om hon skall betala hela barnomsorgskostnaden själv handlar det om över 10 000 kr i månaden. Det räcker ju inte ens att ta bort skatten helt för att hon skall få råd med det - hon borde också få en månatlig "skatteåterbäring" för att klara av det. Det går inte att debattera välfärd utan att nämna socialförsäkringsmodeller. Folkpartiet tycker att det är bra med allmänna och obligatoriska försäkringar. Vi har föreslagit en nivå på 80 %. Det som är ett problem är den grundtrygghetsmodell som finns i olika varianter från Moderaterna, kds och Centern till Miljöpartiet. Det är ett förföriskt namn på ett förkastligt system. Om man jämför grundtrygghetsmodellen med en villaförsäkring, som är mycket enklare, innebär den att om man har en villa och den brinner ned så får man en friggebod som ersättning. Det är den moderata varianten, men enligt Moderaternas förslag får man behålla pengarna själv och köpa en egen försäkring. De andra modellerna kan ha en motsatt effekt: Skulle man ha en friggebod och den brinner ned kan man få en villa i ersättning. Det är klart att sådana system inte kan fungera. Min slutsats är att grundtrygghet inte har någonting med trygghet att göra - bara med grund: den skulle medföra att den sociala välfärden i Sverige gick på grund.

Fru talman! Det pågår en smygande strukturomvandling i Sverige. Det mest påtagliga är att allt fler får det sämre och tappar tryggheten i tillvaron. Å andra sidan avslöjas hur girigheten breder ut sig bland dem som redan har sitt på det torra. När välfärdsssamhället brakar ihop försvagas solidariteten och cynismen tar över. Man börjar sparka på dem som redan ligger och fjäskar för de ekonomiskt starka. Vi ser ett nytt klassamhälle börja ta form. Från Vänsterpartiets sida vill vi se en helt annan typ av strukturomvandling. Vi vill ha en kraftig ökning av efterfrågan på arbetskraft. Vi vill öka incitamenten för företagen att börja anställa folk - de saknas i dag. Vi måste börja ställa krav på kommuner, landsting och näringsliv att deras skyldighet är att ta ansvar för att människor skall ha rätt till en försörjning. Ett första hinder som vi vill undanröja är fastlåsningen vid åttatimmarsdagen. I dag produceras mer arbetslöshet än nya jobb. Det massiva övertidsuttaget ökar utslagningen ur arbetslivet och försvårar för unga människor att komma in. Marknaden tycks tro att intensifierad utsugning är detsamma som ökad produktivitet. Med kortare arbetsdag får vi en naturlig ökning av produktiviteten. Fler kan dras in i produktionen, och bättre arbetsplatser kan skapas. Vi får ett naturligt omvandlingstryck på näringslivet. Det ställer självfallet krav på industri och företagsamhet, men när omstruktureringen väl är genomförd kan svenskt näringsliv stå starkare än tidigare. Med fler och bättre arbetsplatser får vi också ytterligare stimulans av ekonomin i och med att köpkraft sprids på fler händer och skatteunderlaget blir bättre. Samtidigt avlastas staten och kommunerna stora kostnader i och med att massarbetslösheten elimineras. Vi vill med andra ord rikta kraven mot dem som har resurserna eftersom vi tror att det ger bäst resultat. Det måste vara bättre än att man som i dag försöker göra de arbetslösa och biståndssökande till syndabockar för den ekonomiska krisen och tvinga dem till förnedrande handlingar, som att söka hundratals jobb som inte finns bara för att kunna få ut ett litet bidrag för att överleva. Vi menar också att det måste bli tillåtet att diskutera fördelningspolitik igen. Varje år produceras stora överskott i den svenska ekonomin, både inom näringslivet och i den offentliga sektorn. Under 1995 kunde de största företagen t.ex. redovisa vinster på över 150 miljarder. Samtidigt uppbär de stora bidrag, transfereringar från staten på över 50 miljarder. Eftersom överskotten tagits fram ur den svenska ekonomin måste det också vara tillåtet för det svenska folket att ha synpunkter på hur dessa enorma överskott skall användas. Vi tror att om överskotten används på ett vettigt sätt, t.ex. för att skapa bättre arbetsplatser, för framtidsinvesteringar, kortare arbetsdag, miljösatsningar och liknande, kommer folket att acceptera det och tycka att det är bra. Men om överskotten går till fantasilöner, spekulationer, fallskärmar och liknande tror jag att folk revolterar och blir förbannade - och det med all rätt, naturligtvis. Eftersom överskotten har tagits fram i den svenska ekonomin med gemensamma ansträngningar bör också alla kunna ha synpunkter på dem. Fru talman! Aftonbladet hade i förra veckan en ledare där tidningen tyckte att det var en skam att man i den socialdemokratiska regeringen över huvud taget höll på att bry sina hjärnor med hur mycket man skulle tordas försämra i socialbidragsnormen. Vi delar den inställningen. Vi tycker att det är mycket sorgligt att man över huvud taget diskuterar förslag om att folk skall behöva tigga pengar till skor och kläder till sina barn. Det är också märkligt att man tycks sakna insikt om hur hårt nedskärningarna slår mot olika grupper. Det är självfallet inte bara ensamma mammor som blivit drabbade. Sedan en tid får vi allt fler rapporter om hur barnen drabbas. Mest skrämmande är kanske hur de psykiska sjukdomarna kryper nedåt i åldrarna. Barnen är mer känsliga och utsatta än föräldrarna när de sociala problemen börjar dyka upp. Vad händer med barnen när någon av föräldrarna blir ofrivilligt arbetslös, när dagisplatsen kanske försvinner, när pengar till skolaktiviteter saknas och när man inte kan åka bort på semester? Det är därför som vi har krävt fördelningspolitiska analyser och en ny låginkomstutredning. Från Vänsterpartiets sida menar vi att man måste börja ställa upp bestämda mål för välfärden. Välfärdspolitiken får inte bli en restpost som blir över när statsskuldsräntor och fallskärmar är betalda. Även ensamma mammor skall ha rätt till försörjning och utbildning. Bostad skall vara en social rättighet. Alla barn skall ha lika rätt till dagis, skola och högre utbildning, utan att hindras av föräldrarnas ekonomiska och sociala status. Läget är nu så allvarligt att vi bör formulera ett kampprogram mot fattigdomen. Ett bra motto kan vara att endast det bästa är gott nog för folket, som gamle socialminister Gustav Möller brukade uttrycka sig.

Fru talman! Jag har sällan känt mig så upprörd och engagerad som när jag satte mig för att summera det regeringen har hunnit göra under ett och ett halvt år. Jag kände ett behov av att säga till socialdemokraterna i dag: Ni har lurat svenska mammor, svenska ensamstående mammor. Ni har lurat svenska familjer. Ni har lurat svenska kommuner. Jag vill börja med att prata om familjen som jag tror är valfärdens absolut viktigaste beståndsdel. När vi genomförde vårdnadsbidraget som syftade till att ge valfrihet sade socialdemokraterna i den här kammaren: 2 000 kr, det är ju högst marginellt för en svensk familj. Nu säger samma parti: 2 000 kr skall man klara sig på under en hel månad. Detta är ju helt otroligt! Vi befinner oss i dag vid ett vägskäl. Vi riskerar faktiskt att hamna i ett läge där fattigvården kommer tillbaka. Det går ju an att uttrycka sig på ett annat sätt i kammaren. Men det duger inte, för det är faktiskt det som man gör som är det som folk ser. Alla vet vi att ekonomin är ansträngd. Jag vill säga att det vill också vi kristdemokrater ta ansvar för. Men vi måste se till att vi prioriterar våra resurser på ett etiskt riktigt sätt, med människovärdet i fokus. Fru talman! Man borde kanske fundera över vad välfärd är. Jag tror att svaret beror på vem frågan ställs till. Man ser det utifrån sitt eget perspektiv. Men jag tror att välfärd är att "färdas väl" - att alla skall kunna färdas väl genom livet. Våra vägar är olika. En del har det dimmigt, krångligt och svårt och ramlar ofta. Andra synes vägen vara upplyst utan några större bekymmer. Ändå borde vi ha som mål att alla skall färdas väl. Fru talman! Min övertygelse är att det viktigaste för oss som beslutsfattare är att vi ser till att de som har det sämst - orsakerna kan naturligtvis vara många - skyddas och får en god välfärd. Det är därför jag är så upprörd över regeringens prioriteringar. Det regeringen har hunnit att göra är hårresande och hade icke varit möjligt att göra av någon annan regering. Gång på gång läggs fram förslag som drabbar dem som är sämst ställda. Inte nog med det, Socialdemokraterna får stöd av Centern, vilket kanske är ännu mer hårresande. Man har sänkt ersättningsnivåerna i social och arbetsmarknadsförsäkringarna. Man har försämrat nivåerna i studiestödet för vuxna. Man har tagit bort barntillägget i svuxa. I den rapport om ensamstående mammor som har kommit var ett av bekymren att de ensamstående mammorna inte hade tillräcklig utbildning. Ändå har man gjort detta, och man har slopat den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Vi kristdemokrater har sagt nej till alla dessa försämringar. Jag är glad att jag kan säga det i dag. Det har vi kunnat göra, inte för att vi har mer pengar eller har lagt fram en budget där vi inte har täckningar för våra förslag, utan för att vi har prioriterat på ett annat sätt. Socialdemokraterna har inte ens bemödat sig om att se hur försämringarna slår mot den enskilde. Man ser bara en post i taget. Det tycker jag, fru talman, är ynkligt. För den enskilde är det faktiskt helheten som är intressant. Det är den som är verkligheten och som är helt avgörande för hur livet ser ut. Kanske skulle jag uppmana både Anna Hedborg och andra att försöka känna empati med alla dessa människor som har det så svårt i dag. En ensamstående mamma sade i en nyhetssändning vid 7-snåret i dag: Jag vet att vi måste spara, men jag har inget att spara! För en kort tid sedan fick vi en rapport om de många ensamma mammornas svåra situation. Den berörde mig djupt. Jag vet, och ni vet, att när en ensam mamma och förälder har det svårt drabbas barnen. Man har sagt att det bästa sättet att hjälpa de utsatta barnen är att hjälpa föräldrarna så att de får det drägligt. Jag har redan nämnt exemplet med studiestöd osv. Det är ett bra exempel på att det inte går an att ha den här politiken. Nyligen röstade en majoritet här i riksdagen på ett förslag som innebar att man tog bort flerbarnstillägget. Det drabbar många barnfamiljer hårt, och ändå har inte detta slagit igenom till fullo eftersom barn som är födda innan den 1 januari i år får bidraget. Fru talman! Jag ser att min tid är ute, men jag återkommer. Det är synd att vi inte har mer tid, eftersom det finns hur mycket som helst att säga här. Jag hoppas att den här dagen skall bli ett avstamp för något nytt i välfärdspolitiken i vårt land.

Fru talman! Jag är överens med Lars Tobisson på en punkt - jag tror att det bara är en - och det är att arbete är grunden för välfärden. Eget arbete och egen försörjning är verkligen viktigt, liksom tillväxt. Lars Tobisson gör en stor poäng av att Sverige har fallit i den samlade välfärdsligan. Men detta fall inträffade under de borgerliga åren. Under det senaste året har det dess bättre inte varit riktigt lika illa. I övrigt är Lars Tobissons lösning den gamla vanliga. Det är minskade skatter och minskade bidrag. Men om vi tar den ensamma mamman som vi har talat om här, hon som har det sämst och ingår i den fjärdedel av de ensamma mammorna som faktiskt har det väldigt knepigt, visar det sig att hon har ett överskott av bidrag i förhållande till de skatter hon betalar på i genomsnitt 60 000 kronor. Det handlar om bostadsbidrag, barnbidrag och bidragsförskott. Hon är inte betjänt av minskade skatter och minskade bidrag. Det är den här typen av generella bidrag som hon har som med nödvändighet skulle sänkas om skatterna var ännu lägre. Moderaterna vill ha en individuell riskhantering genom eget sparande. Socialdemokratin, och jag tror även de flesta andra i den här kammaren, vill ha en gemensam riskhantering genom socialförsäkringar. Det är ett betydligt bättre sätt att skapa trygghet - någonting som jag tror är avgörande i det man önskar kring de sociala trygghetssystemen. Miljöpartiet har nu mycket tydligt lagt beslag på en oppositionsroll. Det är en tacksam uppgift. Tvingas man inte ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna kan man vara emot allt impopulärt och för allt som man tror att folk tycker om. Det är lätt som en plätt. Det är annorlunda när man tvingas ta ansvar. Om Miljöpartiet skulle tvingas göra de avvägningar och slåss med de frågeställningar som regeringen tvingas till skulle tonen i debatten kanske vara litet annorlunda. Det skulle man kunna tydliggöra med ett kommunalt exempel. 1994 i en koalition tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Där är man t.ex. med och skär i socialbidragen med 10 %. Man har infört nya taxor för pensionärernas hemtjänst, och man har ytterligare sparbeting som man tänker bidra till. Jag tar inte upp detta för att kritisera den förda politiken. Jag tänker inte påstå att detta har fört Stockholm tillbaka till ett Fattigsverige. Jag tar upp det för att belysa hur annorlunda det är att dela ut gåvor i opposition jämfört med när man själv tvingas vara med och ta ansvar. Det finns också en mängd riktigt svåra missuppfattningar i debatten, t.ex. att socialbidrag skulle innebära att människor tvingas leva på 2 000 kronor. Det är ingen som påstår eller tror att det är möjligt. Nu förs det en diskussion om hur socialbidragen skall utformas. Hur mycket skall vara en central av riksdagen fastställd schablondel? Hur mycket skall vara en av kommunen med nödvändighet tillhandahållen ytterligare del i normen? Och där kan det handla om olika kostnader i olika delar av landet. Hur mycket vill kommunen därutöver stoppa in i sin egen socialbidragsnorm? Först därefter blir det aktuellt med en individuell prövning. Jag hoppas verkligen att inga kommuner är så dumma att de vill återgå till den form av socialbidragshantering som innebär att människor tvingas att tigga pengar till skor.

Fru talman! Jag rekommenderar statsrådet att läsa igenom Miljöpartiets budget. Miljöpartiet har en ännu stramare budget än regeringen, men med en annan fördelningsprofil. Det fanns, och det finns, pengar i Sverige. Det fanns uppemot 120 miljarder som bankerna försnillade bort. Dessutom fick de stöd för att återupprätta sin ekonomi. Det har funnits hundratals miljarder att betala till människor som inte arbetar. Är vi så fattiga som Wigforss sade att vi inte har råd att arbeta längre. 50 miljarder har gått till företag som ofta varken vill ha eller behöver pengar. Skattereformen, den omvända Robin Hoodreformen, kostar fortfarande miljarder. I maj 1995 anslogs 55,8 miljarder till inköp av vapen m.m. En planerad vägutbyggnad skall få kosta 113 miljarder under en tioårsperiod - och ändå skärs i detta sammanhang de små bidragen till enskilda vägar ned. Sverige är världens sjätte rikaste land. Förutom EU-avgiften på ca 20 miljarder kronor satsas årligen i Sverige flera miljarder på resor till Bryssel, både i offentlig och privat regi. Världsbanken mätte detta 1995. I Europa var endast Schweiz och Luxemburg rikare. Länder som Tyskland, Frankrike och USA hamnade mycket längre ned på listan. Arbetslösheten är inte ett ekonomiskt utan ett politiskt problem till stor del. Kostnaden att heltidsanställa 500 000 arbetslösa med en medellön på 14 000 kronor per månad är 84 miljarder. Men med en skatt på 33 % blir kostnaden bara 56 miljarder, dvs. ungefär lika mycket som arbetslösheten kostar. Så enkelt löser man inte problemet. Men det är märkligt att så gott som ingen förbättring märks i minskad arbetslöshet. Miljöpartiet vill satsa på gröna jobb, en ombyggnad av energisystem och ett småskaligt uthålligt samhälle. Det ger jobb. Att ge småföretag och kooperativ bättre förutsättningar ger också jobb. Vill man inte lösa arbetslösheten? En Volvoarbetare drar in en vinst på 213 000 och en skogsanställd 575 000. Staten försöker sanera sina skulder inte genom att ta pengar där de finns utan genom att minska bidragen till dem som egentligen inte har råd att avstå något. Jag har bara pekat på några ställen där det finns pengar att hämta genom ett nytt skattesystem och genom att spara på en del utgifter inom bl.a. trafik och försvar. Vi i Miljöpartiet kan tänka oss en sammanslagen ohälsoförsäkring i en enda stark lokal myndighet. Vi är övertygade om att det är lönsamt att ha ett helhetsperspektiv på människor och ekonomi, precis som vi miljöpartister har haft i årtionden på miljöområdet. Dessutom är det en bra grund för ett värdigt bemötande av varje människa. Det är förkastligt att som i dag i utredningar och skrivelser misstänkliggöra människor och att anklaga människor för att fuska och sko sig på systemet. I de kartläggningar som gjorts har fusket varit marginellt. Den största enskilda gruppen som utnyttjar systemet har visat sig vara privatläkare, men det är en liten grupp. Fuskare är alltså i högre grad mannen i vit rock än den hjälpsökande patienten framför honom och höga beslutsfattare i landet. Att människor hellre vill ha bidrag än arbete är ännu en myt om bidragsberoende som frodas i varje lågkonjunktur. Efter en undersökning av Walter Korpi sommaren 1995 blev det märkligt tyst om den. Ändå var hans resultat i det närmaste sensationella: Folk vill arbeta i Sverige. Människor vill göra rätt för sig, men de kan knäckas genom samhällets hårda attityder. Samhället får dem att känna skuld för krisen, och att de inte behövs längre. I den situationen är det lätt att bli passiv.

Fru talman! Jag förstår väl, och känner med alla dem som i dag har svårt att klara ekonomin och som tycker att marginalerna har blivit tunnare, t.o.m. obefintliga. Om det är till någon tröst kan jag säga att detta inte är deras fel, mer än möjligen på det viset att de valt fel politiska ledare. Jag vill inte ägna min korta tid här i debatten åt frågor om hur man bäst skall mixtra med bidragsreglerna. Huvudbudskapet måste vara detta: Välfärd är inte någonting som bara finns där för oss politiker att fördela. Välfärd måste först skapas. Det sker genom enskilda människors arbete och företagande. Vi politiker kan inte skapa välfärd. Vår uppgift är att skapa gynnsamma villkor för de produktiva insatser som leder till välfärd. Först och främst handlar det om den långsiktiga tillväxten i ekonomin. Därför är det märkligt att det är det tillväxtfientliga Miljöpartiet som begärt denna debatt. Enligt tillväxtpropositionen ser regeringen en potential på mindre än 2 % om året. Då består och förstärks massarbetslösheten. Fattigdomsfällan slår igen om allt fler. Det är fåfängt att försöka omfördela mer från dem som har högre inkomster. Det räcker inte långt, inte ens om man tar allt, och kanske särskilt inte då. Att utveckla sin kompetens genom högre studier lönar sig redan nu dåligt. Många får aldrig ens möjlighet att bli kvitt sina studieskulder. De vars talanger uppskattas frestas att flytta utomlands. Minns Ericsson och Astrachefernas varningar i DN-artiklar nyligen! Nu gäller det att skapa gynnsamma förutsättningar för alla att verka här i Sverige. Men då måste det först också löna sig att starta och utvidga verksamhet i vårt land. Och minst lika viktigt är att vi måste tillåta dem som får de nya jobben att behålla så mycket att de klarar sig på sin lön, och t.o.m. kan bygga upp ett sparande som trygghet för framtiden.

Fru talman! Grunden till välfärdspolitikens problem ligger inte i uppgiften att fördela den krympande kakan. Det kan man göra på olika sätt och med ungefär samma effekt för de enskilda hushållen. Problemet ligger i att vi måste skapa större resurser och en större kaka att fördela gemensamt. Det är därför inriktningen på debatten borde och bör vara att man diskuterar hur kakan skall kunna bli större. Det är problemets kärna i dessa sammanhang. När t.ex. kds säger att man vill ge mer pengar till kommunerna vet vi allihop att det kommer att finansieras med en höjning av matmomsen. Vem betalar detta? Vem står för den kostnaden, om inte hushållen? Vad är det som Vänsterpartiet och Miljöpartiet anvisar? Jo, i stort sett samma politik, dvs. skattehöjningar och omfördelningar, som den som ledde fram till de problem vi har i dag. Det föreligger en massa missförstånd om vad Centern egentligen menar med sin grundtrygghetsprincip. Vi i Centerpartiet har aldrig sagt att det inte skall finnas någon inkomstrelaterad del i försäkringssystemet. Vi vill tvärtom ha en inkomstrelaterad del kvar. Men vi vill lägga tyngdpunkten på tryggheten för dem som i dag står utanför systemen, dvs. i botten i stället för på toppen. Vårt system innebär följaktligen att de som har en högre inkomst själva får stå för en större del av sin trygghet. På så sätt kan vi överföra resurser och ge större grundtrygghet till de många hundratusentals - bland dem många unga - människor som i dag står utanför såväl arbetslöshetsersättnings som socialförsäkringssystemet. Jag har svårt att förstå vad det kan vara i detta system som strider mot de socialdemokratiska principerna i grunden. Om man tittar närmare på systemet ser man att det i mycket liknar det pensionssystem som vi ju faktiskt är överens om.
Fru talman! Ragnhild Pohanka och Miljöpartiet svarar egentligen inte på min fråga. Om man nu som Miljöpartiet är emot tillväxt måste man veta var resurserna skall tas. Ragnhild Pohanka säger att det finns pengar, t.ex. i företagens vinster. Man tar sig för pannan när man hör denna diskussion. Det finns det som går bra i Sverige och som genererar skatte och exportintäkter. Skall Miljöpartiet sopa in de pengarna i statskassan? Hur kommer det att gå året därefter, och året därpå? Hur många företagare har lust att gå med vinst om Miljöpartiet skall konfiskera deras vinster? Med en sådan politik kommer Sverige att vandra in i välfärdsmisären med stormsteg. I de politiska diskussionerna låter det ibland som om det vore något slags sjukdomstillstånd att vara ensam mamma. Så är det naturligtvis inte. Ensamma mammor är inte en homogen grupp - det finns ensamma pappor som i många fall har det sämre än vissa ensamma mammor. Problemet är snarast var papporna är. Det är den fråga som det vore naturligt att ställa sig. Vad jag vet har inte Sverige befunnit sig i krig på över 200 år, så papporna kan alltså inte ha stupat vid fronten. De måste finnas någonstans. Det är detta det handlar om - ensamma mammor är inte ett problem för att de är ensamma mammor utan för att samhället är organiserat på ett sätt som gör det väldigt svårt att vara ensam mamma. Det är inte så konstigt att denna grupp blir utsatt som en följd av de rader av nedskärningar som gjorts i t.ex. barnbidrag, barntillägg, svux och svuxa. Det är förvånande att regeringen blir förvånad över att denna grupp drabbas av detta.
Fru talman! Man kan urskilja två linjer i dagens politiska debatt om hur vi vill tackla framtiden. Den ena innebär det nya klassamhället - att vi skall öka löneskillnader och tillåta utslagning. Feldt, Tobisson och kanske även Sahlin säger att vi skall tillåta folk att bli rika så att de i sin tur kan anställa folk, t.ex. pigor. Den typen av debatt har förts. Ett sådant samhälle sägs vara tillväxtbefrämjande och produktivt. Den andra huvudlinjen förespråkas främst av Miljöpartiet och Vänsterpartiet här i dag. Den innebär ett jämlikt och solidariskt samhälle, där folk har råd att leva och arbeta. Vi tror att det även är ekonomiskt lönsamt att pensionärer, studerande och ensamma mammor m.fl. har en dräglig standard och att de kan handla och efterfråga varor. Vi tror att detta är bra för ekonomin och för samhället. Vi tror inte att det ojämlika klassamhället är ett lönsamt samhälle. Vi tror att det innebär att man lurar sig själv, och att det leder åt fel håll. Mellan dessa två huvudalternativ står nu Socialdemokraterna och Centern och vacklar. Så uppfattar jag situationen. De vill ha både det ena och det andra. De måste börja bestämma sig snart - i Socialdemokraternas fall hoppas jag det blir på kongressen. Jag hoppas att de slår in på en vänsterpolitik. Det är ju uppenbarligen det som svenska folket vill ha, och det är det som Vänsterpartiet slåss för i denna kammare. Tack!
Fru talman! När vi talar om välfärd är det viktigt att vi har både kort och långsiktiga lösningar. I huvudsak berörde jag de kortsiktiga lösningarna i mitt anförande. Jag ser nämligen att människor lider och har det svårt just nu. De är naturligtvis riktigt, som Lars Tobisson sade, att vi måste slå tillbaka arbetslösheten. Här har regeringen misslyckats. Vi måste släppa ideologiska blockeringar och våga pröva nya lösningar. Vi måste göra den gråa arbetsmarknaden vit. Vi kristdemokrater har förordat att man kunde pröva det danska systemet om hjemmeservicemodellen. Ni skall gärna få vår rapport om det om ni hör av er. Den svenska familjen är att betrakta som en oerhört viktig grupp. Samhället måste göra allt för att se till att familjen kan hålla ihop och att familjen kan utgöra den fullständigt otroliga möjlighet som den är för samhället. Det handlar inte för oss kristdemokrater om att sentimentalt blicka tillbaka till Elsa Beskows trygga familjeidyll. Vi tror på en öppen familj. Vi tror på familjen som en makt som kan hjälpa människor utanför familjen. Det är oerhört viktigt. Jag vill fråga Anna Hedborg, som av någon anledning inte bemötte mina påhopp trots mina starka anklaganden: Vad har Socialdemokraterna emot en allmän arbetslöshetsförsäkring? Det kan jag inte förstå med tanke på att man har en solidarisk grund att stå på. Jag skall avsluta med att återge vad en socialchef i Örebro sade häromdagen: Förr ringde människor till socialkontoret och var arga för att de inte fick socialbidrag. Nu ringer de till socialkontoret och är förtvivlade därför att de känner sig kränkta. Hur känns det när människor känner sig kränkta?

Fru talman! Centern, Miljöpartiet, kds och Moderaterna står för olika typer av grundtrygghet som socialpolitisk modell, med litet olika former av enhetsbelopp, låga tak eller brutna tak. Det är farliga saker. Min bestämda uppfattning är att höga tak är en av de allra viktigaste principerna i en generell inkomstbortfallsförsäkring. Den generella välfärdsmodellen bygger i själva verket på att de flesta får det mesta av sin inkomst försäkrat i det allmänna systemet. Genom att förena solidaritet med egenintresse bygger man in stablilitet i systemet. Att hävda de kortsiktiga fördelningsvinsterna med sänkta tak i försäkringarna är i själva verket populistisk retorik. Långsiktigt hotar det grunden för välfärdsmodellen. Om de grupper som inte får sina inkomster kompenserade av den allmänna försäkringen blir stora, om allt fler får betala egenavgifter som inte är förmånsgrundande, skapar vi i slutändan en politisk majoritet för att verkligen nedmontera den generella välfärden. Vi kommer därför att vilja gå den andra vägen. För att behålla det mesta av de flestas inkomster försäkrat i det allmänna systemet bör taket i sjukförsäkringen höjas. Men vi kommer att vara öppna för praktiskt politiskt samarbete för att trygga villkoren också för de sämst ställda och för dem som riskerar att ställas utanför ett inkomstskydd som ingalunda är den miljon, som nämnts här. Det består i hög grad av att man numera har en arbetsgivarperiod på 14 dagar och inte behöver anmäla sin inkomst förrän man behöver använda försäkringen. Det är genom breda koalitioner som vi kan ge människor och företag tilltro till en stabil utveckling framöver. Samhället har förändrat sig. På 30-talet var trygghetssystemen till för att tjäna de många på landet och stadens folk. Efterkrigstiden präglades av snabb industrialism och den offentliga sektorns snabba utveckling. Nu ser det annorlunda ut igen. Tjänstesektorn expanderar medan industrin stagnerar eller krymper och jordbrukssektorn sysselsätter ett fåtal. Hög arbetslöshet gör att stora grupper har svårt att få en fast anknytning till arbetsmarknaden. Livslånga anställningar kommer att bli ovanligare. Byten av arbete, yrke och inkomstläge kommer att bli vanligare, liksom sannolikt egenföretagande. Det är mot den verkligheten som vi skall forma dagens och morgondagens trygghetssystem. Socialdemokratins mål är att fullfölja en politik för hela folket. Den socialpolitiska modell som vi har utvecklat under efterkrigstiden har handlat om att knyta ihop de bättre ställdas sociala rättigheter med stödet för de sämst ställda. Den har varit framgångsrik på många områden. Pensionssystemet är ett bra exempel. I takt med att de inkomstrelaterade ersättningarna har stigit i ATP-systemet har också grundtryggheten förbättrats. Nu reformerar vi pensionssystemet i brett samarbete. Formen för den breda uppgörelsen är att de offentliga pensionerna även i framtiden skall ge både grundtrygghet och inkomstbortfallsskydd. Lyssnade man t.ex. till Olof Johansson i partiledardebatten härförleden i kammaren kunde man tycka att det han sade skulle kunna vara formen för ett vidare samarbete framöver om den sociala tryggheten, men det kan man inte tycka i debatten i dag. Men jag tror att vi kunde skapa den stabilitet kring de här försäkringarna som skulle ge människor trygghet och känsla av att det finns stabilitet också i framtiden, om vi vore många som kunde stå för en bred koalition.

Fru talman! Miljöpartiet är för en tillväxt i ett grönt långsiktigt perspektiv i ett hållbart samhälle. Naturen har inte råd med det resursslöseri som tillväxten i ett konsumtionssamhälle förespråkar. Ett land vars ledning håller på att förlora sin moraliska resning är i en mycket allvarlig situation. Man tar ifrån människor deras självtillit, något som är nödvändingt att ha för deras livsmod och livsglädje. Man ifrågasätter deras arbetsvilja och deras vilja att klara sig själva. Man låter dem klä av sig andligen nakna på socialbyråer och arbetsförmedlingar. Man vräker barnfamiljer som inte kan betala hyran och tar ifrån dem deras daghemsplats - till stora delar gäller det just de barn som allra bäst behöver barnomsorg. Hur skall de gå för ensamma mammor och barnen? I familjer med social och ekonomisk kris är barnen de verkliga förlorarna. Är statsrådet beredd att sätta in särskilda insatser för dessa grupper? Om lågavlönade eller arbetslösa får litet mer pengar används det till köp av nödvändigvaror, och hjulen börjar rulla igen. Men övre medelklassens och de rikas löneökningar används till mer lyxbetonad konsumtion eller försvinner ur landet. Är statsrådet beredd att genom offentliga sektorn medverka till att stoppa nya fallskärmar och omförhandla redan ingångna? Är statsrådet beredd att medverka till att beskatta alla redan utlösta fallskärmar? Svenska folket måste säga ifrån och bilda en opinion mot den nyfattigdom som breder ut sig. Det är bara en opinion som kan vända allt till en förnyad kamp för en rättvis fördelning av arbete och fritid, se till att EU-överklassen inte flyter omkring på rikedomens Internet och att inte fallskärmar, orimligt höga löner och arvoden i industrins styrelser ytterligare ökar klyftorna i samhället.

Fru talman! Vårt ideal skall vara icke stiltje som kan göra själva havet till ett kärr och icke orkanen, men den stora starka passaden, väldig, full av lust, stark och levande, en evig och ständig vädring. Så lyder slutorden i Harry Martinsons Kap Farväl. Samhället förändras, världen kommer närmare, vägen till ett samhälle för alla ser inte likadan ut i dag som i går. Debatten om välfärdssamhällets möjligheter och brister måste ständigt föras. En evig och ständig vädring är förutsättningen för en stark och levande demokrati. Bara med uppfinningsrikedom och kunskap kan vi hålla fast vid den generella välfärdens princip också när resurserna krymper. För oss socialdemokrater är visionen om det goda samhället nära förbunden med utvecklingen av det sociala medborgarskapet. Det handlar om alla människors delaktighet i samhället. För att det skall kunna bli verklighet måste alla tillförsäkras de resurser som krävs för att man skall kunna delta inte bara på arbetsmarknaden utan också i det sociala och politiska livet. Även i det moderna samhället är det viktigaste för oss alla det gamla vanliga livet. Vi behöver en trygg uppväxt och bra utbildning för att känna social förankring och kunna träda ut på arbetsmarknaden, bilda familj, skaffa barn och se dem växa upp. Vi vill behålla hälsa och kanske fortbilda oss. Vi vill behålla värdigheten på ålderdomen. Medborgarskapet är inte kravlöst. Rättigheter skall alltid vara förknippade med skyldigheter. Men kraven måste anpassas efter förmåga. Arbetslinjen för oss socialdemokrater är inte någon piska, utan skall ge förutsättningar och möjligheter till ett självständigt liv. Så ger vi förutsättningarna för djärvhet och lust till förändring och utveckling, som Olof Palme talade om. Så kan vi bidra till att människor låter sig bäras av trygghetens vingar.

Herr talman! Jag tänker inte bli mångordig med anledning av föreliggande betänkande. I den första delen, som gäller jordförvärvslagen, har vi moderater två reservationer. De ligger helt i linje med vår politik, som går ut på att underlätta boende i glesbygd och på att värna om den fria förfoganderätten och om äganderätten. För tids vinnande, herr talman, yrkar jag emellertid bara bifall till reservation 1. När det gäller den andra delen, rennäringslagen m.m. yrkar jag bifall till betänkandet i dess helhet. Jag skulle kunna avsluta mitt anförande därmed, men efter att ha läst den, i detta fall, socialdemokratiska minoritetens särskilda yttrande angående förnyade överväganden om ersättning för rovdjursrivna renar, måste jag ändå säga några ord. Det jag måste få säga, är att jag är förvånad över att socialdemokraterna i bostadsutskottet lägger sig platt ned och låter sig chikaneras av regeringen. Känner ni er inte ett dugg kränkta och tveksamma över hur jordbruksministern i detta fall har behandlat utskottet och riksdagen? Samtliga partier i bostadsutskottet, även Socialdemokraterna, gick hela hösten och väntade på att jordbruksministern skulle återkomma till riksdagen med ett förslag om hur det nya systemet för rovdjursrivna renar skulle finansieras. Inget förslag kom. Så sent som den 21 december i fjol sade regeringen via Margareta Winberg kategoriskt nej till att finansiera ett ersättningssystem som riksdagen i full enighet hade beslutat om. Först när bostadsutskottet i brev från Svenska samernas riksförbund uppmanades att fullfölja riksdagsbeslutet även ekonomiskt, och när Per Lager i medierna nämnde ordet "utskottsinitiativ", kände uppenbarligen fru Winberg att det började brännas under fötterna. Då satte hon sitt departement i arbete. Samtidigt satte majoriteten i bostadsutskottet i gång med att formulera sitt utskottsinitiativ. Socialdemokraterna erbjöds att vara med, men valde att passa, eftersom Margareta Winberg enligt uppgift skulle presentera ett förslag till lösning på Jokkmokks marknad. När jag samma vecka under en frågestund i riksdagen frågade jordbruksministern om hon kunde avslöja det väsentligaste i regeringens förslag, valde hon att glida undan och säga att hon ingalunda skulle lägga fram sitt förslag på Jokkmokks marknad. Trots detta besked presenterade hon två dagar senare förslag just på Jokkmokks marknad. Det gjorde mig faktiskt besviken och ledsen. Just därför, herr talman, vill jag inte bli anklagad för att missbruka initiativrätten. Jag vore däremot väldigt intresserad av att få veta vad KU har att säga om regeringens agerande i denna fråga.

Herr talman! I detta betänkande behandlas frågor som berör landsbygden och de människor som bor där. Jordbruksverket har nyligen genomfört en utvärdering av jordförvärvslagen . Verket anser där att de ändrade förutsättningarna för jordbruket i sig inte bör föranleda några omfattande förändringar av jordförvärvslagen. Lagen, säger man, hävdar angelägna samhällsintressen. Verket anser dock att lagen effekter för sysselsättning och bosättning varit små i förhållande till de resurser som lagtillämpningen krävt. Därför anser Jordbruksverket att lagen bör förändras. Det är dock, herr talman, förvånande att man inte ser det som självklart att hänsyn skall tas till regionala politiska strävanden. Skall lagen ha den innebörden bör den, enligt Jordbruksverket, skärpas ytterligare. Herr talman! Om det är något som är angeläget för oss alla i samhället, så är det att människor i hela vårt land har arbete och sysselsättning, samt att hela vårt land ges möjligheter till utveckling. Modern landsbygd, tas några utgångspunkter för arbetet med att skapa den moderna landsbygden upp. I motionen säger vi centerpartister att: En positiv utveckling av landsbygden är viktigt för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Landsbygden är beroende av annat boende och företagande än det som är kopplat till lantbruket. * Det avtal som fyrklöverregeringen förhandlade fram med EU om EU-pengar till jordbruket och om regional utveckling skall användas fullt ut. Dessa punkter återfinns i Centermotionen. Jag kan dela bostadsutskottets mening att det just i detta betänkande är svårt att ta in allmänna krav i fråga om sådant som landsbygdens beroende av annat boende och företagande än det som är kopplat till lantbruket. Jag hävdar dock att det, om vi menar att landsbygden är en stor resurs för vårt land, är oerhört viktigt att Centerpartiets synsätt vad gäller landsbygdsutveckling beaktas i all lagstiftning. Vi i Centern anser att den är en sådan resurs. Herr talman! Jag vill också säga något beträffande min motion med rubriken En levande skärgård. Ingen riksdagsledamot, och inte heller talmannen eller någon annan i Sverige, har väl undgått den massiva opposition som förekommit i landet när det gäller såväl fastighetstaxeringen som skattefrågorna. Detta har i hög grad berört skärgårdsbefolkningen, och det har även berört övrig landsbygdsbefolkning. Man arbetar nu med dessa frågor. Förhoppningsvis kommer det att läggas fram ett förslag under vårriksdagen. Det anser jag vara ett måste. Det lagförslag som läggs fram måste beakta sambandet mellan brukande av och boende i jordbruks eller näringsfastigheter. Den problematik som gör sig gällande i skärgården måste ägnas särskild uppmärksamhet. Man måste komma fram till ett förslag som skattemässigt tar hänsyn till om en fastighet bebos av permanent boende eller av fritidsboende. Fastigheter med karaktär av permanent boende bör ges rimliga taxeringsvärden. Vacker utsikt är underbart, herr talman, men man lever inte på det. Och det är bråttom med denna reform. Människor har farit illa och människor mår dåligt. Finn en enkel och tydlig skattereform! Varför inte låta den permanenta befolkningen ha en skatt, och de fritidsboende - det handlar ju ändå om lyxkonsumtion Det måste också fram förslag tom hur man på ett smidigt sätt löser frågan om överlåtelser av fastigheter vid generationsskifte. Jag skulle vilja säga till utredarna: Se möjligheterna till lösningar! Se också möjligheten att på nytt i kommunerna införa lokala taxeringsnämnder som har den person och lokalkännedom som fordras i detta sammanhang. Skärgården är ovärderlig för vårt land. Det måste ges förutsättningar för att den även i fortsättningen skall vara det rekreationsområde som så många behöver. Den bofasta befolkningen är en garanti för det, likaväl som den är en garanti för att landskapet skall förbli öppet och tillgängligt. Jag yrkar bifall till reservation 3, moment 5. Jag vill också, beträffande det initiativ som utskottet har tagit om rovdjursrivna renar, understryka att det är viktigt att dessa frågor löses under våren. I det sammanhanget tycker jag också att det är på sin plats att påtala att vi måste få fram en nationell rovdjurspolicy som riksdagen kan ställa sig bakom. Vi måste få fram ett ställningstagande som både beaktar rennäringen och rovdjursstammens överlevnad. Till sist skulle jag också vilja uppmärksamma riksdagen på att inte heller det försäkringssystem som gäller i fråga om rovdjursriven tamboskap fungerar i dag. Det måste vi också se över i framtiden. Med de orden yrkar jag bifall till utskottets förslag angående ersättningen för rovdjursrivna renar.

Herr talman! Allra först yrkar jag bifall till reservation 3, som är gemensam för Folkpartiet, Centern och kds. Där tas frågan om fastighetsöverlåtelser i skärgården upp. Skärgårdens problem ökar ju, och allt fler hus tas över av fritidsboende. Vi säger i reservationen att vi vill att en utredning kommer till stånd som skyndsamt kan se över problemen, vilka hopar sig för dem som är åretruntboende i skärgården och för dem som försöker ha sin förvärvsverksamhet där. Enbart höjningen av fastighetsskatten innebär, som riksdagen nu säkerligen känner till, att många tvingas lämna sina fastigheter. Vi vill med nämnda reservation få till stånd ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Jag övergår så till frågan om ersättning för rovdjursrivna renar. Detta betänkande handlar om mer än frågan om ersättningen för rivna renar. Det handlar nämligen också om att vi i Sverige måste få till stånd en rovdjurspolitik som ser frågan i ett längre perspektiv. Därtill finns det i landet ett allmänt intresse för att vi kan bevara den biologiska mångfalden. Från svensk sida har vi också via Bernkonventionen 1983 klargjort för omvärlden att vi vill behålla i vårt land varg, björn, järv och lo samt kungsörn i så stora stammar att de här djurens fortlevnad är utom all fara. Vi är inte där ännu! Bernkonventionens föreläggande att "vidtaga lämpliga och nödvändiga åtgärder" måste rimligtvis kunna innebära att staten minskar de mest uppenbara konfliktorsakerna, eftersom konflikten i sig är ett hot mot de aktuella djurarterna. En del av konfliktlösningen består i att ersätta de förluster som de hotande rovdjuren åstadkommer. Herr talman! Det kan inte vara rimligt att en enskild näring, rennäringen, skall stå för större delen av dessa kostnader och detta arbete. Renskötseln är den mest traditionsbärande samiska näringen i dag. Tanken med det nya ersättningssystemet var ju att det skulle vara till fullo, dvs. att till rätta värdet ersätta rennäringen för de förluster som rovdjuren orsakar. Så blev det inte med det nya ersättningssystemet! Då det nya förslaget lades fram valde regeringen att kraftigt minska de budgeterade medlen för ersättning. När riksdagen förra våren behandlade förslaget reserverade sig flera partier, däribland Folkpartiet. Även den dåvarande utskottsmajoriteten insåg att det givna anslaget kunde skapa problem och förutsatte att i ett sådant läge skulle regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen. Detta gjorde inte regeringen! Det är därför nu nästan rörande att ta del av sgruppens särskilda yttrande i det här betänkandet om att detta ändå skulle ske senare i år. Det säger man nu, efter det att regeringen struntat i detta - trots uppmaningar om att den skall återkomma till riksdagen under hösten! Sametinget och Naturvårdsverket slog larm till regeringen. Men den 21 december 1995 avslog regeringen begäran om ytterligare budgetmedel. Svenska samernas riksförbund återkom i denna fråga med en ny skrivelse den 12 januari 1996. Man erinrade då regeringen om bostadsutskottets uppfattning - att regeringen, om så ansågs erforderligt, skulle återkomma till riksdagen. Även Naturvårdsverket inkom den 15 januari med en liknande skrivning i ersättningsfrågan. Ingenting hände från regeringens sida. I bostadsutskottet började då en majoritet formera sig som var starkt kritisk mot regeringen och mot att Margareta Winberg inte åstadkommit ett förslag till finansiering av det nya regelverket. S-ledamöterna, som vi trodde skulle ställa upp på ett utskottsinitiativ, valde att avvakta med sitt ställningstagande.

Herr talman! Slutligen uttrycker jag min glädje över att vi i utskottet har kunnat skapa en majoritet för att sätta fart på regeringen.

Herr talman! Om vi inte vill ha döda skärgårdssamhällen vintertid, om vi inte vill ha timer-samhällen med programmerade lampor som tänds och släcks och om vi i stället vill ha folk boende runt om, folk som kan försörja sig - dvs. samhällen som lever, oavsett årstid - måste vi gå in och politiskt styra de obalanser som marknaden skapar. Fritidsboendet dominerar redan och håller på att helt ta över. Vi som bor i sådana samhällen känner hotet och anser att det inte bara är ett lokalt eller regionalt problem utan att det också är ett vitalt nationellt intresse. En arbetsgrupp på Finansdepartementet skall behandla frågan om fastighetstaxeringens konsekvenser i skärgården. Dessutom pågår en bostadspolitisk utredning, där bl.a. jag själv sitter med. Till detta kommer att Jordbruksverket skall lämna en komplettering till utvärderingen av jordförvärvslagstiftningen. Detta är gott och väl. Men ingen av dessa utredningar kommer, såvitt jag förstår, att lämna förslag till åtgärder som berör bostads och förvärvsmöjligheterna i de mest utsatta samhällena. De kommer dock att utgöra ett bra bakgrundsmaterial för en ny utredning. Därför yrkar jag bifall till reservation 3, mom. 5. Herr talman! I Miljöpartiets partimotion om samerna poängterar vi vikten av att Sametingets befogenheter utökas. Om syftet med Sametinget skall vara att samerna bättre skall kunna forma sin egen utveckling måste tinget också få större inflytande över de viktigaste frågorna, bl.a. frågor som rör markanvändningen inom renbetesområdet. Samerna måste själva få vara med och besluta, inte bara i sådana frågor som i snäv mening har en knytning till traditionella samiska näringar som renskötsel, jakt, fiske eller samisk kultur. Vi yrkar därför i vår motion att Sametinget tillerkänns vetorätt när det gäller exploatering av renbeteslanden. Jag är förvånad över att inte fler partier delar den åsikten. Jag tror att ett starkt sameting är en vinst för hela Sverige. Jag yrkar således bifall till reservation 4, mom. 11. Herr talman! Nu kommer jag till något som verkligen är positivt, nämligen utskottsinitiativet. Flera har före mig berört det ämnet. Med Miljöpartiets förslag till utskottsinitiativ gavs utrymme för en samling av hela oppositionen i bostadsutskottet och till en gemensam skrivning, som därmed nu är utskottets mening. Detta innebär i sig allvarlig kritik mot regeringen och jordbruksministern, men det visar också att vårt parlamentariska system fungerar. Bakgrunden är följande - och den tål att upprepas: När vi diskuterade frågan om ersättningar för rovdjursrivna renar vid den här tiden förra året var utskottet enigt i skrivningarna. Att regeringen skulle återkomma med pengar, som byggde på det nya inventeringssystemet och därför mer motsvarade verkligheten, tog vi alla för givet. Men så blev det ju inte. Regeringen återkom inte i tilläggspropositionen och inte heller vid något annat tillfälle under året. En helt annan signal lämnades i stället i december 1995. Det fanns inte några extra pengar och det skulle inte heller bli några. Att sätta ett tak på 14 miljoner kronor för 1996 var inte bara verklighetsfrämmande utan det var också på tvärs mot vårt eget riksdagsbeslut om hur ersättningen skulle kopplas till det nya beräkningssättet som nu hade börjat gälla. För övrigt hade Miljöpartiet i sin budgetmotion föreslagit 20 miljoner kronor extra, eftersom vi visste att detta skulle hända. Eftersom regeringen inte återkom och höll fast vid sitt tak för ersättningarna fanns det bara en sak att göra, nämligen att föreslå ett utskottsinitiativ. Frågan bordlades och under bordläggningstiden skrev, som sagt, hela oppositionen ihop sig och kunde presentera en gemensam skrivning till nästa utskottsmöte. Tyvärr fick vi inte socialdemokraterna med oss. Jag tycker att det är litet tråkigt att man förklarar att man ser detta utskottsinitiativ mera som en demonstration av oppositionen. Jag skulle snarare vilja vända på kakan och säga att det var en demonstration av socialdemokraterna att inte delta i detta initiativ. Jordbruksministern lovade 10 miljoner kronor extra i ersättning i samband med ett besök på Jokkmokks marknad. Men riktigt så kan det väl ändå inte gå till. Underlaget för ersättningen måste ju utgöras av inventeringarna som skall göras under vårvintern och av eventuella kompletteringar fram till sommaren. Ersättningen måste vara helt beroende av vad man vid dessa inventeringar, som givetvis också skall ingå i ersättningen, kommer fram till. Att Naturvårdsverket och Sametinget tillsammans arbetar med undersökningarna är den bästa garanten för rättvisa. Även om vi inte borde nämna belopp, så måste förmodligen jordbruksministern åtminstone fördubbla sitt bud i förslaget, detta för att komma i närheten av det pris som våra stora rovdjur - björn, varg, lo, järv och kungsörn - kommer att kosta. Rovdjursstammarna får inte decimeras mer än vad som är absolut nödvändigt. Naturvårdsverket har givit tillstånd till en starkt begränsad skyddsjakt på lodjur och vi måste kanske undantagsvis acceptera detta om koncentrationen blir alldeles för stor inom vissa områden och om det inte går att lösa på annat sätt. Men längre än så får vi inte gå. Licensjakt skall över huvud taget inte komma på tal. Detta vårt jättestora land har inte fler än kanske 25 björnar, lika många vargar, ca 200 järvar, möjligen upp till 1 000 lodjur och 600 par kungsörnar. Skall vi någonsin kunna försvara våra internationella överenskommelser om den biologiska mångfalden måste vi klart hävda våra stora rovdjurs plats i Sveriges natur. För övrigt kan man ifrågasätta om en sådan jakt strider mot EU:s art och habitatdirektiv, vilket kanske andra än jag borde vara mer måna om att hävda. Nu kommer alltså samerna att få sin rättmätiga ersättning. Regeringen har att återkomma till riksdagen med nya anslag - förslagsanslag - i vår i tilläggspropositionen eller i en särskild proposition. Därmed har vi tagit ansvar för vårt eget beslut om det nya beräkningssättet, det som vi alla är överens om. Vart pengarna sedan skall tas ifrån är faktiskt regeringens problem. Vad jag nu innerligt hoppas är bara att detta är en tillräcklig åtgärd för rädda de stora rovdjuren och att samerna också kan få fortsätta sin viktiga rennäring i en fjällnatur i ekologisk balans. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställanspunkt nr 12 i betänkandet.